Herr talman! Det är möjligt att jag framstod som en potentat när jag citerade ur den här propositionen. För det var vad jag gjorde, herr kommunikationsminister. I propositionen står nämligen följande mening: ”Inom ramen för tilldelade resurser bör nu en höjning av standarden hos de mindre och medelstora vägarna ske bl.a. för att underlätta såväl jordoch skogsbruket som övriga näringslivets transporter.” I följande mening står det att vi måste begränsa utbyggnaden av motorvägarna. Detta var utgångspunkten för mitt resonemang. Men vi är nu överens, och jag är utomordentligt tacksam för kommunikationsministerns senaste deklaration. Det är kanske signifikativt att vi diskuterar de här frågorna ytterligare en gång innan vi behandlar propositionen, eftersom det här rör sig om väldigt väsentliga frågor för de människor de berör. I målen för vår vägpolitik måste tas hänsyn till miljö, tillgänglighet, restid, trafiksäkerhet, komfort och transportkostnader. Det är oklarheten på de här punkterna i regeringens nu aviserade vägpolitiska mål som har gjort att man har hyst och hyser oro. Men jag är mycket glad att kommunikationsministern har skingrat oron och att regeringen avser att fullfölja en från trafiksäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt angelägen upprustning av den återstående delen av E 6 i Halland och norra Bohuslän. Jag hälsar den med stor tillfredsställelse.
Herr talman! Jag kritiserade inte Kurt Hugosson för det han direkt citerade ur propositionen, utan för den slutsats han drog och som han formulerade: ”Nu får det vara slut på satsningen på riksvägarna.” Det är det som är en så horribel slutsats och det är det sättet att citera propositionen som jag sade förtjänar att jämställas med när en viss potentat läser Bibeln.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Turesson menar att vi inom ramen för de begränsade resurser vi kommer att ha i framtiden — det är vi medvetna om — måste se till att våra satsningar när det gäller åtgärder på vägarna i vårt land fördelas såväl på riksvägar som på det sekundära — Nr 46 och tertiära vägnätet. Vad jag inenär är att man måste se till att formulera Måndagen den målen för den framtida vägpolitiken på ett sådant sätt att man verkligen 12 december 1977 kan styra de begränsade medel som vi med till visshet gränsande san= nolikhet kommer att ha i framtiden mot vettiga och angelägna objekt. Om befogenheten Därför är vi överens om att vi i den här målsättningen måste väva in för svensk myndigtrafiksäkerhetsfrågorna, miljöfrågorna och färdkomforten. Om vi gör det — het att ingripa mot kommer vi att fortsätta upprustningen i såväl Halland som Bohuslän = oljeutsläpp i svenskt på E 6. Det är detta som är bra — det ville jag ha sagt för tredje gången = territorialvatten nu till kommunikationsministern.
Herr talman! Låt mig bara helt kort konstatera att den formulering som Kurt Hugosson nu använde i första meningen i sin senaste replik helt täcker den uppfattning jag har om hur man skall fördela de tillgängliga resurserna.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat utrikesministern om regeringen är beredd att på det internationella planet klargöra att det på svenskt territorium är Sverige som bestämmer om och hur oljeutsläpp på bästa sätt skall bekämpas för att förhindra skador i svenska vatten, längs svensk kust och på svenska stränder. Interpellationen har överlämnats till mig. Birger Rosqvist har ställt frågan mot bakgrund av det sovjetiska fartyget Tsesis grundstötning i Södertäljeleden.

Inom mindre än tre timmar efter grundstötningen hade lotsarna från Landsort lagt ut ca 300 m oljelänsor på läsidan av haveristen. Detta bidrog till att begränsa utbredningen av den utläckande oljan. Efter ytterligare några timmar hade kustbevakningen kompletterat de först utlagda länsorna med tyngre s.k. högsjölänsor och börjat ta upp den inlänsade oljan med mekaniska upptagningsanordningar. 53 Samtidigt med oljebekämpningsarbetet vidtogs åtgärder för att läktra och bärga fartyget. Således beordrades omgående transport till Tsesis av ett aggregat för snabbläktring ”från topp” av de skadade oljetankarna. Röda Bolaget kontaktades för att sätta ombord läktringspumpen. Vid diskussioner med inblandade parter framkom att det sovjetiska tankfartyget Talsy, som lossade olja i Nynäshamn, skulle kunna avgå till haveristen för läktring inom ett dygn. Dröjsmålet bedömdes inte medföra fara för ytterligare utsläpp. Talsy förtöjdes på Tsesis babordsida ungefär ett dygn efter grundstötningen. Vid kontroll konstaterades att Talsy, som hade varit lastad med råolja, inte var gasfri. Dessutom bedömdes läktringen inte kunna ske på ett tillräckligt explosionssäkert sätt på grund av gasförtätning kring läktringspumpen. Under dessa förhållanden ansågs läktring till Talsy inte vara lämplig. Efter fortsatta diskussioner med fartygets befälhavare ansåg sjöfartsverkets representant att han måste få möjlighet att själv agera. Mot den bakgrunden meddelade sjöfartsverket beslut enligt 11 § lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. I beslutet föreskrivs bl.a. att man omedelbart skulle vidtaga de bärgningsåtgärder, som erfordrades för att undanröja faran för oljeutflöde från fartyget. Ungefär två dygn efter grundstötningen kunde man påbörja läktringen till ett annat fartyg. Birger Rosqvist anför i sin interpellation att ”dröjsmålet med bärgningen blev den största anledningen till detta olyckliga, stora oljespill”. Enligt uppgift från kustbevakningen var den största delen av den olja, som kom lös vid Tsesisolyckan, ute i sjön inom en å två timmar efter grundstötningen. Detta stämmer väl med de erfarenheter man har från tidigare liknande tankfartygsolyckor. Utflödet avstannar först när jämvikt uppstår mellan oljan i de skadade tankarna och det omgivande vattentrycket. Det är endast vid störningar i denna jämvikt som ytterligare utflöde av nämnvärd storlek kan ske. I det nu aktuella fallet har den fördröjning som uppstod till följd av bytet av läktringsfartyg enligt kustbevakningen inte på något avgörande sätt påverkat oljespillets omfattning. I efterhand kan man konstatera att haveristen under en viktig del av oljebekämpningen kom att bilda lä för oljeupptagningsenheterna och deras utrustning. Under en period av kraftig vindökning var detta till direkt fördel för oljebekämpningsarbetet. Avslutningsvis vill jag beröra frågan om de svenska myndigheternas befogenheter att ingripa i ett fall som det nu aktuella för att genom bärgning och andra åtgärder begränsa skador i miljön. Enligt svensk lag har svensk myndighet befogenhet att ingripa för att hindra eller begränsa oljeutsläpp i svenskt territorialvatten. Myndigheten kan ingripa med stöd av den förut nämnda lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Beslut enligt lagen fattas i första hand av sjöfartsverket. Om sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas har tullverket rätt att besluta t.ex. beträffande föreläggande om läktring. I det här fallet var representant från sjöfartsverket närvarande inom skadeområdet tills haveristen hade bär gats och avgått från platsen. De beslut som behövdes fattades av sjö Nr 46 fartsverket i samråd med kustbevakningen i frågor som påverkade ol Måndagen den jebekämpningen och den läktringsmateriel som kustbevakningen ställde 12 december 1977 till förfogande. ersatta Att aktuella frågor om läktring, läktringsfartyg och bärgning disku Om befogenheten terades med befälhavaren på det sovjetiska fartyget måste anses helt för svensk myndignormalt och skall ses som en strävan från svensk sida att enligt in = het att ingripa mot ternationell sedvänja komma överens om lämpligt handlingsmönster. = oljeutsläpp i svenskt Svensk lagstiftning och till den knutna tillämpningsförfattningar ger be = territorialvatten hörig svensk myndighet tillräckligt stöd för att vidta erforderliga åtgärder, vilket, som framgår av den lämnade redogörelsen, också skedde.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på den interpellation som jag ursprungligen riktade till utrikesministern. Jag ansåg nämligen, när jag för en månad sedan väckte den fråga vi nu skall diskutera, att man från svensk sida visat alltför stor undfallenhet mot en sovjetisk fartygsbefälhavare och hans sjöfartsministerium i samband med det sovjetiska fartyget Tsesis” grundstötning i svenskt farvatten. Nu lyder slutklämmen i kommunikationsministerns svar: ”Svensk lagstiftning ——- ger behörig svensk myndighet tillräckligt stöd för att vidta erforderliga åtgärder” för att, som det sägs tidigare i svaret, ”hindra eller begränsa oljeutsläpp i svenskt territorialvatten”. Därmed är frågan inne på kommunikationsministerns område. Och statsrådet avslutar med att säga att erforderliga åtgärder vidtogs. Herr talman! Även efter att ha tagit del av det långa svaret vill jag säga: Så skedde icke. Jag delar inte kommunikationsministerns mening. Det framkommer av svaret jag fått att läktringen av den med sex skadade lasttankar grundstötta ryssen påbörjades först två dygn efter grundstötningen. 700-800 ton skulle enligt svaret ha läckt ut de närmaste timmarna efter grundstötningen. Men totalt — vilket inte sägs i svaret —- läckte det ut dubbelt så mycket enligt uppgifter som lämnats av kustbevakningen. Detta skedde under de dygn man väntade på och senare utförde läktring, dvs. länspumpning av såväl skadade som till största delen oskadade tankar. Skall vi kunna skydda vatten och stränder från oljeutsläpp måste snabbare åtgärder till för att få stopp på utflöden efter det att en olycka hänt. I sjölagen — som är internationell och där det för ryssar gäller i sak detsamma — sägs beträffande befälhavare: ”Råkar fartyg i sjönöd, är befälhavaren skyldig att göra allt som står i hans makt för att rädda ombordvarande, fartyg och last. Han skall föranstalta om bärgning av fartyg och gods.” Och det är just vad den ryske befälhavaren gjort. Jag citerar ur svaret: ”Vid diskussioner med inblandade parter framkom att det sovjetiska tankfartyget Talsy, som lossade olja i Nynäshamn, skulle kunna avgå till haveristen för läktring inom ett dygn.” Ja, så står det i det svar som kommunikationsministern nyss läste SS upp. Men inte var det väl representanter för svenska myndigheter som föreslog detta? Ungefär samtidigt hade ju ett svenskt tankfartyg, Othello av Skärhamn, som passerade grundstötningsplatsen, erbjudit sig att omedelbart läktra. Det fartyget var klart för en sådan uppgift och väntade bara på order för att få utföra den. Othello är utrustad så att den med egna pumpar kunde ha tagit över Tsesis olja, ”från topp”. Men -— och det är väl inte obekant för någon som intresserar sig för sjöfart — ryssarna anlitar här i Östersjön och annorstädes alltid sina egna möjligheter att bärga och assistera sina fartyg. Det finns med i instruktionen för sovjetiska befälhavare. Och det var den instruktionen som kapten Vladimir Minalenko på Tsesis följde. Han föranstaltade om bärgning. Och från svensk sida följde man beskedligt efter, åtminstone det första dygnet efter olyckan och litet till, alltmedan mer olja läckte ut. Efter ett dygn kom så den sovjetiska tankern Talsy till platsen. Då visade det sig att hon inte var gasfri och av säkerhetsskäl inte fick ta emot olja från haveristen. När jag hör det slår det mig: Varför tog svenska myndigheter inte reda på en sådan sak medan Talsy låg i Nynäshamn och lossade? Tilläts man kanske inte gå ombord i ryssen för att kontrollera ett sådant, i det här fallet mycket viktigt förhållande? Sovjetiska Talsy kunde således inte användas för läktringen och fick lämna platsen längs sidan av Tsesis. Enligt kommunikationsministerns svar fortgick diskussionerna med fartygets befälhavare därefter. Kapten Minalenko stod på sig, och därmed gjorde han sin plikt. Om det inte gick att bli läktrad av det ena ryska fartyget så kunde det väl gå med något annat. Men då ansåg — och nu citerar jag svaret igen — ”sjöfartsverkets representant att han måste få möjlighet att själv agera”. Och så meddelade äntligen myndigheten beslut enligt 11 § lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Två dygn efter grundstötningen kunde man påbörja läktringen till ett annat fartyg. Och vilket då? Det nämns inte i svaret. Jo, det var svenska Othello av Skärhamn, som erbjudit sina tjänster två dygn tidigare. Jag har i min interpellation sagt: ”Dröjsmålet vid bärgningen blev den största anledningen till detta olyckliga, stora oljespill.” Nästan triumferande sägs det häremot i det uttalande jag fått från statsrådet, att den största delen av den olja som kom lös vid Tsesisolyckan var ute i sjön ett par timmar efter grundstötningen. Det har tidigare i svaret sagts att det kom ut 700-800 ton olja närmast efter grundstötningen. Men 1600 ton läckte ut totalt. Jag citerar vidare ur svaret: ”Utflödet avstannar först när jämvikt uppstår mellan oljan i de skadade tankarna och det omgivande vattentrycket. Det är endast vid störningar i denna jämvikt som ytterligare utflöde av nämnvärd storlek kan ske.” Herr talman! Vi kommer kanske in på ett tekniskt och praktiskt resonemang här, men i upprivna oljetankar i ett fartyg som står på grund i ej helt skyddat vatten störs jämvikten ideligen, ja, hela tiden av sjöhävning. Det förekom ju perioder av kraftig vindökning. Ändringar i vattenstånd som följer med ändrade vindförhållanden, även små änd Nr 46 ringar, stör SER Gasa jämvikten; Inte förrän tankarna länsats på olja Måndagen den avstannar utflödet. Länsningen av tankarna kom i gång två dygn efter 12 december 1977 grundstötningen. stR Kommunikationsministern återkom i sitt svar till att svensk myndighet Om befogenheten har befogenhet att ingripa för att hindra och begränsa oljeutsläpp i svenskt — för svensk myndigterritorialvatten. Statsrådet säger också att svensk lagstiftning ger behörig — het att ingripa mot myndighet tillräckligt stöd för att vidta erforderliga åtgärder, och att så = oljeutsläpp i svenskt också skedde. Ja, det gjorde det, herr kommunikationsminister, men = territorialvatten man lät lång och värdefull tid gå innan man gav möjlighet till agerande enligt gällande lag. Det sägs ju så i svaret. Respekten för vår store granne i öster tycks ha varit alltför stor. Och därför kom efter ett utsläpp om 700-800 ton som skedde närmast efter grundstötningen ett successivt utsläpp om ytterligare minst 800 ton att ske. Kommunikationsministern tycks vara nöjd med händelseförloppet i samband med bärgningen och oljespillet. Menar kommunikationsministern att det skall gå till likadant igen vid en eventuell ny olycka? Skall det behöva ta ett par dygn innan man kommer i gång med att pumpa ut olja från en läckande grundstött ryss i ett känsligt, centralt beläget skärgårdsområde?

Herr talman! Jag vill gärna hålla med Birger Rosqvist om att det var en olycklig omständighet att det svenska fartyg som slutligen tog hand om oljan inte fick göra det när det två dygn tidigare var redo att göra det. Men jag har bedömt sjöfartsverkets representants uppträdande som präglat av en vilja att i första hand åstadkomma en lösning i samförstånd. Det är naturligtvis väldigt lätt att så här efteråt, när man sitter i lugn och ro och har god tid på sig, bedöma hans handlande som kanske inte det bästa. Men det är väl lite skillnad när man är på platsen och stämningen inte är fullt så lugn som här när Birger Rosqvist och jag diskuterar frågan. Det är klart att om det var 1600 liter olja som rann ut är min formulering i svaret att den största delen rann ut under de tre första timmarna inte helt korrekt, eftersom det var precis hälften. Jag kan gärna hålla med Birger Rosqvist om att jag kunde haft en annan formulering på den punkten. Återstoden som rann ut kom naturligtvis vid sådana tillfällen då balansen i tankarna stördes av olika skäl. Det är naturligtvis sannolikt att när man från läktringsfartyget bordade haveristen uppstod sådan bristande balans att det skvalpade ut olja. När man öppnade tankluckorna för läktring från topp ändrade man tryckförhållandena, och då kom det kanske ut litet olja. Då och då ändrade sig vindriktningen och haveristens skrov rörde sig naturligtvis. Då kanske det också kom ut olja. Slutligen när man drog loss haveristen från grundet — för att nu försöka konstruera ytterligare anledningar till att det läckte ut olja — blev det kanske ett tryck på tankarna utifrån, och då pressades det ut olja. Dessa orsaker hade väl alla förekommit 57 och orsakat oljeläckage vare sig läktringen skett den ena eller andra dagen. Det är tänkbart att man hade kunnat minska läckaget. Till sist frågar Birger Rosqvist om jag är nöjd med vad som hände och de följder det fick. Jag är naturligtvis inte alls nöjd med följderna. Jag tycker att det är en utomordentligt beklaglig förorening av skärgårdsvatten och stränder. Jag är naturligtvis ytterst angelägen om att vi från statsmakternas sida skall kunna vidta alla de åtgärder som är ägnade att i möjligaste mån förhindra ett upprepande. Men om det händer är det ytterst angeläget — det håller jag fullständigt med Birger Rosqvist om =— att man eliminerar riskerna för fortsatt oljeutsläpp från en tank som sprungit läck så fort som möjligt. Finns det behov av det får vi naturligtvis se till att de representanter för sjöfartsverket som kommer att vara på plats i sådana här sammanhang får sådana instruktioner från sitt verk att de handlar så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Jag konstaterar att kommunikationsministern säger att han självfallet inte negligerar sådana här olyckor som orsakar oljeutsläpp. Sedan var det väl en felsägning av kommunikationsministern när han talade om 1 600 liter olja. Det var 1600 ton, dvs. tusen gånger mer. Vad jag efterlyser är resoluta och snabba åtgärder vid sådana tillfällen då oljeutsläpp hotar miljön. Ett sådant handlande är nödvändigt för att inte de resurser vi ändå har för oljebekämpning skall bli överspelade. Det har visats prov på svensk beslutsamhet vid tidigare tillfällen. Det var på den gamla regeringens tid. Låt mig påminna om det tankfartyg som för några år sedan grundstötte öster om Gotland på en resa från en rysk hamn och ut ur Östersjön. Det var ett fartyg som var i dåligt skick. Det bedömdes efter flottagningen av svenska myndigheter som ett miljöhot att släppa det vidare. Innan det åter hade nått ut på internationellt vatten bordades det av svensk myndighet, som tvingade fartyget till Nynäshamn för åtgärder. I det fallet var det genom ingripande och medverkan från högsta nivå som man vidtog åtgärder. Det var kanske en balansgång med sjörätten, som man då vågade sig på att gå för att förhindra ett befarat oljeutsläpp med dess konsekvenser. Herr talman! Frågan om oljeutsläpp i våra skärgårdar och farvatten, som åsamkar skada på stränder, fågelliv och annat liv i havet, har alltmer tilldragit sig intresse, och vi stöter på olika lösningar för att komma till rätta med problemen. Men utan tvekan kan vi — hur omfattande åtgärder vi än vidtar och vilka förebyggande åtgärder vi än försöker vidta — inte bortse från möjligheten att det ändå, i samband med olyckor, kan komma ut vissa kvantiteter olja. Då är det ytterst angeläget att man kan ingripa snabbt och resolut. Jag har nämnt det tidigare. Den nuvarande regeringens behandling av frågor om oljeskydd ter sig kanske litet komisk. Vissa regeringsmedlemmar ägnar sig exempelvis åt att fara omkring och säga, när oljeutsläpp kommer på tal, att vi skall vidta skärpta åtgärder mot supertankers i Östersjön. Det sades också i regeringsdeklarationen i oktober förra året. På det sättet skulle vi skydda stränder och vatten. Det är i så fall också en fråga som måste tas upp på det internationella planet. Vi i Sverige är ju inte ensamma om att ha hamnar i Östersjön. Vad har gjorts på det området? Det har varit så tyst om konkretiseringen av det miljökravet i regeringsdeklarationen. Det kanske beror på att det inte finns några supertankers i Östersjön —- i varje fall inte fullastade med olja. Är sådana fartyg lastade kan de över huvud taget inte gå in i Östersjön, så det behövs kanske inte så mycket mod för att vidta skärpta åtgärder i det fallet.

Herr talman! Jag sade att jag anser att man bör begagna varje möjlighet att befria en havererad oljetanker från sin last av olja snarast möjligt. Det är klart att jag förväntar mig att man från sjöfartsverkets sida utfärdar instruktioner i linje med det. Jag har aktualiserat frågan och kommer att se till att beställningen blir effektuerad. Vad sedan beträffar s.k. supertankers framförande i Östersjön kan jag nämna för Birger Rosqvist att frågan tagits upp bl.a. via svenska ambassaden i Helsingfors, som för underhandlingar med vederbörande finska myndighet om de här frågornas fortsatta behandling.
Herr talman! Då vill jag passa på att ställa en kort fråga till kommunikationsministern: Vad är enligt kommunikationsministerns uppfattning en supertanker? Hur stor är den?

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig dels om jag anser det vara riktigt att förutsättningarna för en framtida järnvägstrafik undergrävs innan riksdagen har fattat beslut om en ny trafikpolitik, dels vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att klara underhållet på Bohusbanan. I en besvärlig ekonomisk situation måste SJ försöka minska sina kostnader. I detta syfte begränsar SJ banunderhållet på vissa trafiksvaga linjer. Detta kan enligt SJ medföra att hastigheten måste sättas ned, vilket bl.a. kommer att gälla vissa avsnitt av Bohusbanan. Detta innebär emellertid inte att banunderhållet eftersätts på sådant sätt att man kan säga att förutsättningarna för en fortsatt järnvägstrafik undergrävs.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

Jag har inte frågat SJ, utan jag har frågat regeringens företrädare, som är ansvarig för trafikpolitiken, vad han vill vidta för åtgärder i detta sammanhang. Vad man kan kräva är naturligtvis en handlingskraft på dessa områden och inte en administration av dåliga förhållanden, som många med mig ser det. Faktum är att kommuner och landsting uppvaktar, bönar och ber om en förändring. Det händer ingenting. SJ vidtar åtgärder med hänsyn till sin ekonomiska situation. Man kan fråga sig hur länge vi som politiker kan acceptera dessa inskränkningar. Hur länge kan vi acceptera en ökad bilism, en ökad godstrafik på våra vägar samtidigt som vi vet att det finns utrymme för en trafikökning på järnvägen? Jag vill här citera SJ-Nytt för den 23 september 1977: ”I samma sträckning som E-6:an löper Västkustbanan som i dagens läge har kapacitet för ungefär en 50-procentig trafikökning och detta med ringa, eller i varje fall relativt blygsam kostnadsökning. Västkustbanan skulle med andra ord kunna överta en ansenlig mängd långtradare från den hårt belastade E-6:an. Olyckskurvan skulle vridas nedåt, energiförbrukningen skulle minska, miljön förbättras och samhället skulle spara pengar.” Det värsta är att när det skärs ned, så är det i de bygder som redan är hårt drabbade. Mellersta och norra Bohuslän har bekymmer när det gäller sysselsättningen. Minskar man dessutom möjligheterna till en framtida trafik på järnvägsnätet bidrar det inte till någon förbättring. I en interpellationsdebatt i våras med arbetsmarknadsministern gav regeringen genom honom följande löfte: ”Om man steg för steg försämrar servicen på Bohusbanan, försämrar man också steg för steg möjligheterna att få industri till de här delarna av Bohuslän. Samtidigt driver man ut godstrafik och sådant på E6, som sannerligen redan är väldigt hårt ansträngd, inte minst sommartid. Här har den nya regeringen fattat beslut, som jag utgår ifrån att ni båda uppskattar. Vi tycker att det är viktigt att trafikservicen i norra och mellersta Bohuslän fungerar. Detta var alltså arbetsmarknadsministerns besked till mig i en interpellationsdebatt i våras. Efter det svar jag har fått från kommunikationsministern i dag undrar jag vad det löftet egentligen är värt. Kommu nikationsministern säger i sitt svar: ”Detta innebär emellertid inte att banunderhållet eftersätts på sådant sätt att man kan säga att förutsättningarna för en fortsatt järnvägstrafik undergrävs.” Hur kan man påstå det? När man på vissa delar av banan sätter ned hastigheten till 40 km leder det helt naturligt till att människorna kommer att anlita andra färdmedel. Och hur kan man påstå att inte den fortsatta järnvägstrafiken undergrävs med de signalerade förändringarna av styckegodshanteringen? De kommer att innebära att styckegodset försvinner från järnvägen och i stället fraktas med bil från Uddevalla till olika delar av Bohuslän. Det är ju egentligen helt tokigt att gods skall fraktas med tåg förbi en station och sedan fraktas tillbaka till den stationen med lastbil på en vägsträcka som redan är hårt belastad. Ibland har jag funderat på om det behövs något slags vanhävdslag för SJ, men jag har då kommit underfund med att SJ naturligtvis arbetar efter sina ramar. Det är vi politiker som bär ansvaret, och i den situation som vi nu befinner oss i är det regeringen som bär huvudansvaret för den här verksamheten. Om det behövs rationaliseringar inom SJ är det en sak för SJ och de människor som arbetar inom SJ. Men det får inte drabba de människor som är beroende av SJ:s verksamhet och som kanske bor felaktigt geografiskt med hänsyn till de planer som SJ har. Det behövs naturligtvis helt enkelt en ny trafikpolitik, insatt i sitt sammanhang. Och det gäller inte enbart Bohuslän utan hela landet. Vi måste få en trafikpolitik för service, för en bättre miljö och för att människor skall kunna ta sig fram till sina arbeten. Som jag sade inledningsvis har vi en mängd problem i Bohuslän. Jag har därför frågat om kommunikationsministern är beredd att försöka se till att exempelvis ungdomar bereds sysselsättning med att rusta upp banan i Bohuslän. Enligt vad jag har erfarit råder det brist på banarbetare, och därför borde det vara en samhällsekonomiskt riktig väg att satsa medel på att rusta upp de delar av järnvägen som finns inom dessa områden och som är nödvändiga för människornas existens i framtiden. Därför vill jag upprepa de frågor som jag har ställt i min interpellation och som jag tyvärr inte har fått svar på.
Herr talman! Vad jag sade i mitt interpellationssvar innebar att de begränsningar av banunderhållet som SJ nu har beslutat enligt SJ:s mening inte är ägnade att inskränka möjligheterna att använda Bohusbanan i fortsättningen.

Men jag har från SJ fått försäkringar om att det inte minskar möjligheterna till framtida trafik på Bohusbanan. Men naturligtvis kan man inte hålla på hur länge som helst och eftersätta underhållet — det är jag helt på det klara med. Vad beträffar det som arbetsmarknadsministern hade sagt i våras är Lennart Nilssons uppgift riktig. Jag ärvde av den gamla regeringen över 200 besvär från kommuner över åtgärder som SJ ville vidta för att minska servicen. Det var inte något särskilt angenämt arv. Vi ägnade behandlingen av dessa ärenden ett mycket ingående och stort intresse. Vi kom till slutsatsen att vi i betydligt över hälften av dessa fall inte kunde medge SJ att göra de inskränkningar som man hade fattat beslut om. I vissa andra fall ansåg vi dock att vi var tvungna att medge SJ att företa de aktuella inskränkningarna. Nu har det kommit en ny besparingsvåg till följd av att statens järnvägar även för innevarande budgetår har fått ett lägre anslag för att täcka underskottet på det trafiksvaga järnvägsnätet än man ville ha. Den vågen av besparingsaktioner har också föranlett besvär, och vi har i departementet ett stort antal sådana ärenden under behandling. Jag kan försäkra kammaren att vi vid behandlingen av dessa besvär kommer att iaktta samma restriktivitet när det gäller försämring av servicen som präglade regeringens handlande i vintras och våras i det stora antal ärenden som jag ärvde från den gamla regeringen. Lennart Nilssons fråga om möjligheten att utnyttja ungdomsarbetskraft som f. n. inte har sysselsättning i produktionen eller annorstädes för att utföra underhållsarbetena på banan är det inte så lätt att svara på. Det här är ju specialarbeten som det krävs särskild utbildning för, men jag skall låta frågan gå vidare till SJ-ledningen.

Herr talman! Det sista kommunikationsministern sade var ett svar på min fråga om man inte med hjälp av arbetsmarknadspolitiska insatser kunde få människor i arbete. Det är väl att hoppas på att det nu sker någonting, eftersom kommunikationsministern har sagt att han skall låta frågan gå vidare till SJ-ledningen. Men då krävs naturligtvis också att man tillskjuter medel för denna verksamhet. Kommunikationsministern säger att eftersättning av underhållet enligt SJ:s mening inte inskränker den framtida trafiken på dessa bandelar. Jag har helt andra uppgifter från SJ:s folk. Även om man inte är expert på detta område bör man begripa att om hastigheten på vissa bandelar nedsätts till 40 km i timmen, så kommer det att leda till att SJ måste sätta in restaurangvagnar därför att resan tar så lång tid eller att folk använder andra färdsätt för att komma snabbare fram. Om människor inte reser med tåget leder det i sin tur till att man kan få fram statistik som visar att det inte finns någon anledning att ha kvar denna linje. Det är ju den taktiken man tillämpar. Sedan hjälper det naturligtvis inte att hänvisa till vad som har hänt tidigare. Jag har inte frågat den gamla regeringen vilka åtgärder den har vidtagit — jag fanns ju inte i den här kammaren då. Vad jag är intresserad av är vilka åtgärder den nuvarande regeringen ämnar vidta i sammanhanget. Sedan till slut en fråga: Hur länge kan man nöja sig med bristande underhåll innan det sker någonting? Det måste väl finnas en gräns för vad som är rimligt och riktigt när det gäller bristfälligt underhåll? Bristfälligt underhåll har lett till att hastigheten på vissa delar av Bohusbanan kommer att bli 40 km i timmen. Det är väl ändå gränsen för vad man kan uppnå?

Herr talman! Man kan tolka Lennart Nilssons första fråga på litet olika sätt. Lennart Nilsson frågar mig om jag anser att förutsättningarna för den framtida järnvägstrafiken undergrävs osv. Jag hade närmast trott att han menade att underhållet var så dåligt att banan blev alldeles kassabel och att man därefter inte längre kunde bedriva någon järnvägstrafik, men enligt SJ:s mening behöver man ännu inte riskera det. Lennart Nilsson har tydligen en annan tolkning av frågan, nämligen att den nedsatta hastigheten kan medföra ett betydligt mindre antal trafikanter, så att det sedan inte finns några förutsättningar för järnvägstrafik. Jag menar naturligtvis att man inte kan eftersätta underhållet hur länge som helst och självfallet inte så att man riskerar att en olycka händer. Det vore rent ansvarslöst. Beslutet om nedsatt hastighet, vilket kommer att påverka den nya tidtabellen, har jag inte tolkat så att det är föranlett av att trafiksäkerheten är i fara, utan av att man genom minskad hastighet sliter mindre på banan och minskar påfrestningarna på den. På så sätt skulle eftersättningen av underhållet inte få några olyckliga följder. Självfallet är jag lika bekymrad och besviken som Lennart Nilsson och tydligen också befolkningen längs Bohusbanan är. Det är nästan groteskt att behöva köra tåg med 40 km i timmen i det här väl utvecklade landet, när vi samtidigt kan tala om höghastighetståg, ökad hastighet, ökad bekvämlighet och bättre serviceutbud. Jag hoppas verkligen att det är en snabbt övergående företeelse.

Herr talman! Allt det här med hastighet, underhåll etc. hänger ihop med att banan är så dålig att man inte kan framföra tåg med högre hastighet än just ca 40 km i timmen. Detta leder i sin tur till att människorna söker sig till andra färdmedel. Det upplever både kommunikationsministern och jag som något för människorna — jag citerar kommunikationsministern — ”groteskt”. att förbättra situationen? Det handlar naturligtvis inte enbart om Bohusbanan utan även om trafiken i stort. Vilka åtgärder kommer man att vidta för att klara underhållssituationen? Är kommunikationsministern beredd att gå in med medel för att rusta upp exempelvis en sådan bit som Bohusbanan? Vilka åtgärder ämnar man vidta?

Herr talman! Elvy Nilsson har frågat industriministern vad han tänker göra för att mildra verkningarna av vissa befarade personalminskningar vid SJ samt om industriministern anser att även statliga verk bör ta sitt sociala ansvar för sysselsättningen i utsatta orter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Sven Mellqvist har frågat mig dels hur SJ:s väntade förändring av styckegodshanteringen kommer att påverka kundernas kostnader och personalens sysselsättning, dels hur regeringen avser att handla om förändringarna kan anses fördyra kundernas kostnader väsentligt och minska sysselsättningen för de SJ-anställda. Gunnel Jonäng har frågat mig om jag anser att en nedläggning av järnvägsterminalen för styckegods i Bollnäs är i enlighet med riktlinjerna för trafikpolitiken, om jag anser att den information som skett till berörd personal varit tillfredsställande samt om jag är beredd att medverka till åtgärder som innebär att SJ:s godsservice ej försämras genom nedläggning av godshanteringen i Bollnäs. Eftersom interpellationen och frågorna i huvudsak berör samma område har jag funnit det lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. SJ förväntas detta budgetår gå med flera hundra miljoner kronors förlust, främst till följd av den dåliga konjunkturen för de svenska basindustrierna. En mycket stor del av förlusten orsakas också av styckegodstrafiken. SJ utreder f. n. vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivera styckegodshanteringen. Eftersom utredningen inte är klar, är det ännu för tidigt att säga hur en ny styckegodshantering kan komma att påverka kundernas kostnader eller vilka personalförändringar som kan uppkomma. Frågan har i vederbörlig ordning diskuterats med personalorganisationerna; bl.a. har generaldirektören under tiden augusti till oktober besökt samtliga trafikdistrikt för sådana diskussioner. För att järnvägen skall kunna behålla sin konkurrenskraft är det nödvändigt att SJ fortlöpande får söka efter och pröva effektivare driftformer. En effektivt fungerande transportapparat är också en förutsättning för att svensk industri skall kunna förbättra sin konkurrenskraft. Syftet med SJ:s utredning om styckegodshanteringen är ju att den skall leda till sådana åtgärder som minskar verkets underskott. Om utredningen skulle visa sig leda också till förändringar som strider mot viktiga sysselsättningsmål eller andra mål för regionalpolitiken och samhällsekonomin kommer regeringen självfallet att överväga åtgärder för att mildra de negativa effekterna. Eftersom en minskning av SJ:s underskott innebär en besparing för staten, får regeringen då överväga i vilken mån staten har råd att avstå från en sådan besparing för att uppnå andra effekter som är önskvärda för samhällsekonomin. I sammanhanget får också bedömas om samma önskvärda effekter kan uppnås billigare på annat sätt än genom att inskränka SJ:s möjligheter att genomföra företagsekonomiskt motiverade rationaliseringar.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

Att jag vände mig till honom och inte till kommunikationsministern var ju för att jag ansåg att hela regeringen, alltså även utanför kommunikationsdepartementet, skulle bli uppmärksammad på vad som håller på att ske inom SJ och därmed också inse de stora regionalpolitiska och näringspolitiska konsekvenser som detta för med sig. Nu blev det ju inte så, men jag förutsätter att kommunikationsministern i sin egenskap av svarande verkligen talar på hela regeringens vägnar och därmed också väger in hela det samhällsekonomiska synsättet i resonemangen och inte avskärmar SJ:s speciella problem från samhällsproblemen i övrigt.

Den här interpellationen, herr Turesson, är något av ett nödrop! Den är ett nödrop i elfte timmen från först och främst alla de människor som bor, inte vid sidan om allfarvägen men väl vid sidan av den som vi så gärna vill skall vara ”hela folkets järnväg”, men som alltmer tenderar att bli en järnväg endast för människor som bor i de allra största orterna i vårt land. Den är också ett nödrop från SJ:s egna anställda och från dess fackliga organisationer, ett nödrop riktat till oss politiker med begäran om hjälp att om möjligt stoppa och i varje fall tala om vad som håller på att hända. Vad är det då som är på gång? Jo, det är de långt avancerade planerna på införandet av en ny styckegodstaxa i vårt land — en omorganisation som innebär att vår kära järnväg skall frakta gods endast mellan 31 olika taxepunkter i vårt land, i princip en enda i varje län! Det betyder att från en enda plats i varje län skall sedan godset transporteras ut över länet med bil. Detta sker alltså i en tid när vi försöker stimulera till att mer effektivt utnyttja den spårbundna trafiken och därmed avlasta landsvägarna en alltför intensiv biltrafik, vilket bör ske av såväl trafiksäkerhetssom energibesparingsskäl. Vi har ju redan nu så trångt på vägarna att vi under vissa veckoslut har förbud för långtradartrafik. Att den planerade nya styckegodstaxan kommer att medföra avsevärt fördyrade fraktkostnader för dem som inte händelsevis bor på orter med taxepunkt är fullt klart. Dessa kostnader drabbar näringslivets och företagarverksamhetens redan nu hårt ansträngda ekonomi. Skall man köra godset kors och tvärs över länen på sätt som blir följden av den nya organisationen behöver man inte vara särskilt god ekonom för att förstå att det måste leda till avsevärt fördyrade kostnader. Låt mig exemplifiera mina påståenden och åskådliggöra exemplen med en bild på TV-skärmen. Jag vill sända ett paket från Sunne till Kristinehamn. Detta får då först fraktas med bil från Sunne till Karlstad, 69 km. Därefter går det med järnväg från Karlstad till nästa taxepunkt som är Örebro — då man f.ö. passerar Kristinehamn, en sträcka på 129 km. Sedan återigen per bil från Örebro till Kristinehamn, 68 km. Detta gör en sammanlagd sträcka på 266 km! Sträckan Sunne-Kristinehamn är 101 km. Utan att vara någon större expert på taxor förstår var och en att i stället för en genomgående taxering på järnväg, 101 km, delas det hela upp på tre helt skilda taxesträckor på tillsammans 266 km. Även om denna operation kan bli billigare för SJ som kapar bort de minst lönsamma delarna, så anser jag det vara på gränsen till samhällsekonomiskt vanvett att genomföra en organisation som kan få sådana konsekvenser, eftersom följden blir så avsevärt högre fraktkostnader totalt. Jag skall ta ytterligare exempel: Gods som skall sändas från Smedjebacken till Fagersta — en sträcka på 32 km — skall först sändas med bil till Smedjebacken-Borlänge som är 57 km. Därefter järnvägsfrakt Borlänge-Västerås, 135 km, och därefter bilfrakt Västerås-Fagersta, 66 km. Totalt en sträcka på 288 km. Sträckan som godset skulle sändas, Smedjebacken-Fagersta, var alltså 32 km. Det har uppskattats att den föreslagna modellen, om den genomförs, kommer att medföra en fraktfördyring på mellan 15 och 50 96. Det finns därför anledning att tro att biltrafiken helt tar över all befraktning och att de tidigare SJ-kunderna i allt större utsträckning kommer att söka sig till bilföretagen. I det förslag till styckegodstaxa, enligt vilket bilföretagen skall offerera, har f. ö. angetts att det offererade priset skall uppta årsvolymen minskad med 15 resp. 30 96. Detta kan ju tolkas så, att SJ över huvud taget inte är intresserat av styckegodset utanför terminalerna. Som en direkt följd av den föreslagna omorganisationen kommer ett stort antal SJ-anställda — mellan 1200 och 1500 har nämnts — att bli friställda från sina nuvarande arbetsuppgifter. Att på de berörda platserna klara omplaceringen torde — i varje fall när det gäller de mindre orterna — bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Även om statsanställda under vissa förutsättningar har möjlighet till förtidspension, så uppfattas ändock en sådan lösning som mycket negativ av de allra flesta. Det är ju meningsfull sysselsättning och inte pensionering som de vill ha. Jag ifrågasätter starkt om det kan vara rimligt att så genomgripande förändringar som nu föreslås inom SJ skall kunna få avgöras utan någon som helst prövning av regering och riksdag. Och jag blir närmast bestört när det antyds att inte ens SJ:s styrelse tydligen har att behandla och avgöra beslut av denna storleksordning, som får så stora såväl trafikpolitiska som regionalpolitiska konsekvenser, utan att besluten i stället fattas av SJ:s direktion — alltså på tjänstemannanivå. Jag kan inte underlåta att ställa frågan till kommunikationsministern — som är den högste ansvarige på trafikpolitikens område i det här landet — om han för sin del anser att detta förhållande kan vara tillfredsställande. Vad är det då som driver SJ-ledningen till denna, jag vill säga extrema och hårda trafikpolitik? Jo, det är — och här skall jag ta SJ-ledningen i försvar — dess ambitioner att till nära nog 110 96 leva upp till 1963 års trafikpolitiska beslut, som innebär att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader. Och även om riksdagen vid flera tillfällen har uttalat att detta beslut skall bort, så är ju det formella ställningstagandet ännu inte gjort, och därmed gäller alltså 1963 års beslut fortfarande. När inte vi i riksdag och regering beviljar de erforderliga pengarna — och till det är vi medansvariga, både kommunikationsministern och jag — så kapas olönsamma sektorer bort helt enkelt. Vad det blir för konsekvenser för samhället och för enskilda människor, det är liksom inte SJ:s sak — det får andra klara av. Att det från denna talarstol till leda har pekats på den här bristen på samhällsekonomiskt synsätt förändrar inte sakläget. Men förhållandet kvarstår tydligen tills vi får ett annat trafikpolitiskt beslut. Ett sådant beslut skulle f. ö. redan ha fattats här i riksdagen, om vi inte förra hösten hade fått ett regeringsskifte. Den förutvarande kommunikationsministern hade långt framskridna planer på en ny trafikpolitisk proposition, som skulle ha lagts fram under föregående höst eller allra senast i våras. Även om jag har förståelse för svårigheterna, så tycker jag det är synd att Bo Turesson inte har kunnat fullfölja Bengt Norlings planer och komma med den stora trafikpolitiska propositionen som vi väntat på så länge och där flera trafikpolitiska utredningar ligger färdiga som underlag. Det är synd därför att det är så mycket som hinner förstöras under denna väntan. Även om i princip inga olönsamma bandelar skall läggas ned, i varje fall inte förrän efter mycket ingående prövningar, är det så mycket annat negativt som sker, som medför en försämring och en minskad attraktivitet. Järnvägsstationer stängs helt eller öppenhållandet blir reducerat. Underhållet på banorna eftersätts med resultat att tågen eller rälsbussarna måste köra med lägre fart, vilket medför längre restider. Detta tog f. ö. Lennart Nilsson upp konkret i sin interpellation. Man blir också verkligt ledsen när man erfar att det förekommer att tåg går ut från begynnelsestationerna med ostädade vagnar, osv. Allt detta är ju företeelser som minskar SJ:s möjligheter att konkurrera och som alltså på sikt också minskar lönsamheten och ökar underskottet. Jag vill lämna ytterligare ett konkret exempel, ett skrämmande exempel. Det gäller NK-Åhléns AB:s centrallager i Jordbro här i Storstockholm, som f. n. har en mycket omfattande godstrafik, enligt uppgift omkring 30 containrar per dag. Av någon anledning har SJ inte ansett sig kunna förnya fraktavtalet med Åhléns, f. ö. en affär på 3,5 milj.kr. per år, utan detta lär fr.o.m. den 1 januari 1978 övertas av ASG. Här har SJ byggt upp både terminal och stickspår med huvudsaklig inriktning på Åhléns. Risken finns nu att terminalen läggs ned helt och hållet, till men för såväl företagsamheten som allmänheten i denna bygd - om man nu inte skall nämna den stora mängd gods som härigenom kommer att drivas ut på de redan hårt trafikerade vägarna i Stockholmsområdet.

Det hade också varit intressant att höra industriministerns syn på dessa frågor i hans egenskap av talesman för centern. Kan centern verkligen gå med på den ytterligare försämring av landsbygdens förutsättningar som de föreslagna förändringarna innebär? Och kan centern verkligen ställa upp på detta med tanke på energin? Nu är det ju inte industriministern utan kommunikationsministern som har att svara på interpellationen. På den första av mina frågor har jag väl fått svar. Den andra frågan var f. ö. direkt knuten till den s.k. Åslingdoktrinen, så den kan jag väl inte begära att få något svar på av herr Turesson. Svaret på min första fråga uppfattar jag trots allt som positivt. Jag uppfattar svaret så, att om de farhågor som jag här har försökt förmedla från såväl oroliga kommunalmän och företagare som från SJ-anställda är befogade, kommer regeringen helt enkelt att inskränka SJ:s möjligheter att genomföra planerna. Att SJ under sådana omständigheter måste få kompensation för det underskott som då uppkommer tar jag för givet. Jag ställer därför frågan om jag uppfattat herr Turessons och regeringens ställningstagande riktigt. Kan man också tolka interpellationssvaret så, att man i väntan på den trafikpolitiska propositionen, som såvitt jag förstår måste innehålla ett eliminerande av 1963 års beslut, är beredd att ”frysa” SJ:s verksamhet på ungefär dagens nivå? Det skulle i så fall innebära att mer övergripande förändringar ”som strider mot viktiga sysselsättningsmål eller andra mål för regionalpolitiken och samhällsekonomin”, som det står i interpellationssvaret, skulle underställas regeringen för prövning.

Herr talman! Trafikutskottets ordförande Sven Mellqvist har riktat ett par frågor till kommunikationsministern. Tyvärr har utskottets ordförande inte möjlighet att ta emot svaret här i kammaren i dag och har därför uppdragit åt mig att göra detta. Jag ber att få tacka för svaret på de båda frågor som Mellqvist har riktat till kommunikationsministern. Jag konstaterar emellertid att det är ett ganska magert svar. Herr Mellqvist har frågat hur SJ:s väntade förändring av styckegodshanteringen kommer att påverka kundernas kostnader och personalens sysselsättning. Nu framhåller kommunikationsministern att utredningen inte är klar och att det är för tidigt att säga hur en ny styckegodshantering kan komma att påverka kundernas kostnader och vilka personalförändringar som kan uppkomma. Det är i vårt land tydligen bara kommunikationsministern som inte vet vad följderna blir i dessa avseenden. Det har både från de anställda och från SJ-ledningen gjorts uttalanden innebärande att det blir en betydande personalminskning och avsevärda kostnadsökningar för kunderna. Vi hade en trafikpolitisk debatt här i kammaren den 7 november. Jag skall inte upprepa de synpunkter som Bertil Zachrisson och jag framförde i den debatten utan vill bara hänvisa till de deklarationer som vi då gjorde från socialdemokratiskt håll. Det som nu händer när det gäller styckegodshanteringen inom SJ går egentligen, herr kommunikationsminister, precis på tvärs mot en samhällsekonomiskt inriktad trafikpolitik som samtliga politiska partier i Sveriges riksdag har uttalat sig för under de senaste åren. Det går också på tvärs mot de målsättningar som en enhällig trafikpolitisk utredning har formulerat. Det har inte heller ett uns med regional trafikplanering att göra. Därför är det naturligtvis, herr talman, ytterst beklagligt att det här kan ske. Och att det kan ske beror på att riksdagen inte har fått möjlighet att ta ställning till den trafikpolitik vilken vi har varit överens om att vi skulle formulera och för vilken beslutsunderlag i princip finns inom kommunikationsdepartementet. Det är ytterst beklagligt. Kommunikationsministern säger i sitt svar till trafikutskottets ordförande bl.a. följande: ”För att järnvägen skall kunna behålla sin konkurrenskraft är det nödvändigt att SJ fortlöpande får söka efter och pröva effektivare driftformer. En effektivt fungerande transportapparat är också en förutsättning för att svensk industri skall kunna förbättra sin konkurrenskraft.” Jag vill till 100 96 instämma i detta yttrande. Självfallet måste SJ, liksom alla andra affärsdrivande företag och svenska industrier, se till att kunna behålla sin konkurrenskraft och driva sin verksamhet effektivt. Det som är så beklagligt i det här sammanhanget är ju att SJ, i stället för att visa ambitioner att effektivisera sin verksamhet försöker att på något sätt komma ifrån denna. Kommunikationsministern säger också i svaret — och det är en intressant formulering herr talman! — när det gäller personalens engagemang i den här utredningen: ”Frågan har i vederbörlig ordning diskuterats med personalorganisationerna.” I vederbörlig ordning har den diskuterats med personalorganisationerna — vad menas med det? Jo, att ”generaldirektören under tiden augusti till oktober besökt samtliga trafikdistrikt för sådana diskussioner”. Det är naturligtvis bra. Men vad har då de anställdas organisationer sagt? Accepterar de statsanställda de nya målsättningarna från SJ-ledningen? Statsanställdas förbund och övriga personalorganisationer har beklagat den bristande planeringen inom SJ när det gäller styckegodstrafiken och framfört som sin mening att SJ måste klart uttala målsättningen för styckegodstrafiken i framtiden. Personalsidan är också införstådd med att åtgärder måste vidtas inom SJ för att få till stånd en resultatförbättring. Personalen är alltså beredd på att en hel del förändringar av taxorna vidtas. Men SJ måste se till, säger personalen, att vidta positiva åtgärder — SJ skall således inte bara tillgripa kostnadssänkande åtgärder genom personalinskränkningar utan också se till att volymen ökas, så att det blir mer styckegods. Personalen menar att försäljningsorganisationen och ledningsfunktionen inom styckegodsadministrationen måste förstärkas och vill därför ge SJ:s kundtjänstgrupper ökade möjligheter att verka. Vidare kräver personalen ökad delegering av uppgifter som i dag utförs av de regionala försäljningsorganisationerna ner till de enskilda delarna i företaget. Personalen säger också att det är lämpligt att en central ledningsfunktion tillskapas för att uppnå bättre samordning och planering och anser vidare att planeringsområdenas ställning i organisationen måste förstärkas. Jag tror, herr kommunikationsminister, att det inom SJ måste komma till stånd någon form av annat tänkande. SJ måste delegera ner beslutsprocessen och se till att företaget får en aktiv marknadsföring. I dag är det tyvärr så att man måste gå till centralförvaltningen så fort det är fråga om att göra en affär. Det är en byråkrati som är väldigt besvärlig. Detta verkar naturligtvis hämmande för SJ, som då inte får den volymökning och de kunder som skulle förändra och förbättra situationen.

Herr talman! Gunnel Jonäng är på grund av utrikes uppdrag förhindrad att ta emot svaret på sin fråga om SJ:s godshantering. Jag gör det i hennes ställe, och jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret. Tyvärr kan jag inte finna några direkt klara svar på de olika delfrågor som Gunnel Jonäng har ställt. Jag vill först ta upp frågan om huruvida SJ:s planer på att koncentrera styckegodshanteringen till ett fåtal orter är förenliga med riktlinjerna för trafikpolitiken.

I svaret sägs att frågan i vederbörlig ordning diskuterats med personalorganisationerna och att generaldirektören besökt samtliga trafikdistrikt för sådana diskussioner. Trots detta har SJ:s planer för många av de berörda SJ-anställda kommit överraskande genom att massmedia, såsom fallet synes ha varit exempelvis i Bollnäs, varit först med att informera. Den tredje frågan gällde om kommunikationsministern är beredd att medverka till åtgärder som innebär att SJ:s godsservice ej försämras genom nedläggningen av godshanteringen i Bollnäs. Jag har förståelse för att kommunikationsministern inte i svaret uttalar sig om varje ort, men det hade varit värdefullt att få ett generellt uttalande gällande alla de orter som drabbas. Det jag nyss citerade ur interpellationssvaret kanske skall ses som svar även på denna fråga. För de många orter som förlorar styckegodshantering om förslaget genomförs betyder det lägre sysselsättning inom SJ och säkerligen högre kostnader och försämrad service för alla dem som utnyttjar SJ:s stycke godstransport. En försämrad service skulle för berörda orter innebära också en försämrad infrastruktur och göra dem mindre konkurrenskraftiga jämfört med de stora centralorterna i resp. län. De orter det gäller har redan svårigheter, och de kämpar för att undvika ytterligare minskningar i befolkningsunderlaget. Ett stort regionalpolitiskt stöd har utgått och utgår till dessa orter för att de skall kunna klara sysselsättningen. Ett genomförande av SJ:s förslag skulle alltså bli negativt ur regionalpolitisk synpunkt och skulle kanske främst motverka strävandena att uppnå balans inom länen. SJ:s förslag innebär att transporter överflyttas från järnväg till landsväg, vilket är tvärtemot strävandena att utnyttja järnvägarna så mycket som möjligt och få en ur både miljöoch resurshushållningssynpunkt avvägd trafikpolitik. Redan nu är det allmänt för mycket trafik på landsvägarna och för litet trafik på järnvägarna. Skulle stora delar av styckegodset dirigeras ut på våra förut överbelastade vägar kan det ge utslag i fler trafikolyckor, ökad belastning och samtidigt ett slöseri med energi och en snabbare nedslitning av vårt vägnät. Herr talman! I frågan hänvisas till förhållandena i Gävleborgs och Kopparbergs län. Jag vill något erinra om förslagets följder för mellersta Norrland, för Västernorrlands och Jämtlands län. I de här båda länen föreslås att styckegodshanteringen centraliseras till Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. Det betyder i Västernorrlands län att orter som Ånge, Härnösand, Kramfors och Sollefteå förlorar godshanteringen. Ånge är ju en ort som en gång byggdes upp kring SJ:s verksamhet. Under de två senaste årtiondena har sysselsättningen inom SJ där successivt minskat och därmed har även kommunens befolkningstal gått tillbaka. Föreliggande förslag skulle innebära en ytterligare nedgång av sysselsättningen och en försämring av den service som Ånge kan erbjuda de företag man försöker få lokaliserade dit. Det är att märka att det är tio mil till Sundsvall, som då är närmaste järnvägsstation med styckegodshantering. En annan del av Västernorrlands län är Ådalen, vars problem är väl kända för kammaren. SJ:s förslag innebär att närmaste styckegodscentraler blir Sundsvall och Örnsköldsvik, och det finns risk för att detta kommer att innebära en ny negativ faktor för det här hårt drabbade området i vårt land. De tre kommuncentra det gäller får 5 å 10 eller kanske 15 mil till närmaste styckegodscentral om man väljer de bästa landsvägarna. En järnvägslinje som berör både Västernorrland och Jämtland är Forsmo-Hoting-banan. Den är redan förut en hotad bandel och risken föreligger för att omläggningen av styckegodstrafiken innebär ett ytterligare hot. Trafikpolitiken kan inte ses ensidigt ur SJ:s företagsekonomiska synpunkt utan måste i stället ses ur allmänt samhällsekonomiska perspektiv. Vad som kan vara ekonomiskt för SJ kan samtidigt bli negativt och dyrbart för andra verksamheter. Trafikpolitiken är en viktig faktor inom regionalpolitiken. Strävan måste därför vara att genom trafikpolitiken skapa så likartade förutsättningar som möjligt för olika orter, för att nå balans mellan de olika länen och inom de olika länen. Risken är ju att en utveckling fortsätter inom varje län där länens primära centrum blir allt större och övriga orter allt mindre. I det här fallet är det i huvudsak primära centra som blir styckegodscentraler. Jag hoppas att kommunikationsministern använder sitt inflytande så att SJ:s verksamhet blir ett instrument för en positiv regionalpolitik och en positiv sysselsättningspolitik. Därmed ber jag än en gång att få tacka för det svar som kommunikationsministern har gett på Gunnel Jonängs fråga.

Herr talman! I den här debatten vill jag först vidarebefordra några lokala synpunkter till kommunikationsminister Bo Turesson. I Hälsingland har vi mött protester från allmänheten, från företag och fackliga organisationer, som reagerat mot SJ:s planer på att helt lägga ned styckegodshanteringen vid järnvägen inom vårt landskap för att i stället övergå till landsvägstransporter och centralisering av verksamheten till en enda godsterminal för hela Gävleborgs län, i Gävle. Allmänheten är i dag väl medveten om de miljöoch trafiksäkerhetsmässiga problem som hänger samman med växande bilism och tunga transporter på våra landsvägar. De orter i Hälsingland, som nu är utsedda att drabbas av SJ:s planer på nedläggning av styckegodshanteringen, är Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Ljusdal. Om sedan även SJ:s planer på fjärrblockering fullföljs och tågklarerarna dras in, kommer även järnvägsstationerna i stor utsträckning att vara obemannade. I Bollnäs har SJ tidigare spelat en betydande roll som arbetsgivare. Men undan för undan har vi upplevt att SJ på område efter område har avvecklat och centraliserat sin verksamhet, något som sammantaget har drabbat kommunen hårt. En gång i tiden hade SJ ca 1 500 anställda i Bollnäs, i dag är det ca 500. Mot den här bakgrunden kan det tyckas att godshanteringen, som nu sysselsätter 15-20 man i Bollnäs och ett 50-tal i hela landskapet, inte skulle ha så stor betydelse. Men om man betänker att kommunen inte är så stor och välutvecklad när det gäller industriell sysselsättning, så har varje arbetstillfälle sin betydelse, inte minst med tanke på den stora arbetslöshet som nu råder. Tidigare har jag tillsammans med representanter för vår kommun och berörda fackliga organisationer uppvaktat såväl förre kommunikationsministern Bengt Norling som SJ-chefen Lars Peterson om SJ:s olika verksamheter i Bollnäs, och då speciellt i fråga om järnvägsverkstadens framtid och möjligheter att fortsätta samt förhoppningsvis även utveckla nya aktiviteter. I november månad i år gjordes en ny uppvaktning här i riksdagshuset inför riksdagens trafikutskott. Det gällde då bl.a. den nu aktuella styckegodshanteringen och frågan om SJ:s godsmagasin som brann ner vid en eldsvåda i början av året — en fråga som ännu inte är löst. Förslaget om centralisering till ett 30-tal godsterminaler för hela landet och ca 550 s.k. bilpunkter innebär inte bara ökade miljöproblem och trafiksäkerhetsrisker på våra vägar; som jag ser det måste det även vara en kapitalförstöring att inte utnyttja den stora kapacitet som vårt järnvägsnät utgör. Jag är inte heller övertygad om att förslaget kommer att innebära bättre service eller några lägre kostnader för SJ:s kunder. Eftersom godsoch transportpolitiken utgör en del av trafikpolitiken vill jag redovisa en del synpunkter. Från såväl borgerligt som socialdemokratiskt håll har det ofta riktats kritik mot 1963 års trafikpolitiska beslut, en kritik som jag i flera avseenden tycker har visat sig vara befogad. 1963 års trafikpolitiska beslut har något förenklat inneburit att de olika verksamheterna var för sig har bedrivits ur rent företagsekonomisk synpunkt. Redan vid 1972 års socialdemokratiska partikongress gjordes när det gäller trafikpolitiken ett viktigt ställningstagande, nämligen att 1963 års riksdagsbeslut om trafikpolitiken till vissa delar skulle omprövas. Vid 1975 års partikongress var enigheten inom vårt parti total om behovet av en helt ny trafikpolitik. Därför har det alltsedan partikongressen pågått ett intensivt arbete med att ta fram underlag för nya beslut om vår framtida trafikpolitik. I medvetande om att nya faktorer och värderingar hela tiden har tillkommit tog den socialdemokratiska regeringen initiativ till ett omfattande utredningsarbete. Det syftade till ett nytt riksdagsbeslut och en trafikpolitisk proposition, som enligt förre kommunikationsministern Bengt Norling skulle ha lagts på riksdagens bord i år. Målet för den nya trafikpolitiken skulle enligt kongressens beslut vara att åstadkomma en god trafikförsörjning och en god trafikmiljö i landets olika regioner samt utjämna skillnader i socialt och ekonomiskt hänseende mellan enskilda eller grupper av människor, såväl inom som mellan olika regioner. Den nya trafikpolitiken skulle även kännetecknas av att vara ett verksamt medel för att uppnå andra målsättningar i samhället. Det kan gälla regionalpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, miljöpolitiken eller energipolitiken. En annan utgångspunkt för den nya trafikpolitiken skulle vara ett vidgat samhällsekonomiskt betraktelsesätt på bekostnad av de företagsekonomiska lönsamhetsprinciperna. En detalj i kongressuttalandet som jag personligen fäste stor vikt vid var att den långväga lastbilstrafikens expansion måste begränsas samtidigt som vi skall söka utnyttja vårt järnvägsnät till dess fulla kapacitet. I dag tycker jag att debatten här har visat att verkligheten och utvecklingen går i motsatt riktning. Enbart det förhållandet, att föroreningarna från motorfordon i dag är större än den totala mängd föroreningar som släpps ut i luften från industrier och genom lokaluppvärmning, elproduktion och avfallsbränning, borde vara ett argument för att inte ytterligare öka bilismen på järnvägens bekostnad. Vid olika tillfällen har vår nye kommunikationsminister, Bo Turesson, försäkrat att vi skulle få ett regeringsförslag om en ny trafikpolitik. Tyvärr verkar det som om den borgerliga regeringen hade lagt utredningsförslagen i skrivbordslådan. Kommunikationsministerns uttalande här i riksdagen den 13 oktober, att han anser 1963 års trafikpolitiska beslut i princip vara riktigt och välgrundat, tycker jag inger oro för framtiden. Den ljusning som jag ser ligger i förhoppningen att 1979 års val skall ge socialdemokratin en sådan majoritetsställning i riksdagen att det möjliggör ett nytt trafikpolitiskt beslut som ligger i linje med partikongressens uttalande.

Herr talman! SJ:s modell till ny prissättning för styckegodstransporter oroar människor i våra vidsträckta län i allmänhet och människor i Norrbotten, som utgör en fjärdedel av Sverige, i synnerhet. Styckegodstrafiken till och från alla andra orter skall ändras från spårbunden transport till transport med lastbilar på landsväg. Därvid bryts det nuvarande zontaxesystemet sönder, det system som skapats för att nå jämlikhet i fråga om taxor och avgifter. Förutom SJ-frakten till terminalen får kunden betala för biltransporten från den s.k. taxepunkten, dvs. terminalen, till bestämmelseorten. Detta blir förödande för människor som bor på avstånd från terminalorten. De kraftigt ökade fraktkostnaderna slår undan förutsättningarna för småföretag utanför terminalorten Luleå. I själva verket blir all småföretagsamhet utanför terminalorten omöjlig. - Det är en centraliseringsdrive utan like som nu inletts. Så kommenterar de i Norrbotten redan initierade det senaste hugskottet från SJ-ledningen. Förslaget till ny taxesättning ingriper direkt i lokaliseringspolitiken, utan att de som svarar för den regionalpolitiska översynen haft någon möjlighet att göra sig hörda. Det här diskuterade förslaget från generaldirektören för SJ urholkar SJ:s verksamhet inifrån. Det är ett utslag av en ytlig kostnadsjakt, där man bortser från de samhällsekonomiska konsekvenserna. Om man överför transporter från järnväg till landsväg medför det en ökad förbrukning av dyr importerad energi. Härtill kommer stigande oljepriser, så att man uppnår gränsvärden där eldrivna lok vid en jämförelse ger billigare transporter. Ökad bilism innebär, som tidigare nämnts här, ökat slitage på våra vägar, vilket leder till krav på större väganslag. Ökad trafikintensitet på vägarna ökar också trafikriskerna och luftföroreningarna. I regioner med stora avstånd kommer fraktkostnaderna för det bilburna godset att bli orimligt höga. Om inte servicen skall eftersättas måste kommunerna gå in och subventionera trafiken. Då överförs finansieringen från progressiv till proportionell beskattning, vilket i sin tur ökar orättvisorna. Vad händer i övrigt med det tusental SJ-anställda som genom SJ:s senaste propåer förlorar sina arbeten? Blir det fråga om förtidspensionering i stället för det samhällsnyttiga arbete man nu har? Genomförs förslaget försämras servicen för folk som är bosatta i glesbygd. Det blir färre arbetstillfällen, och det leder till snabb avfolkning. Någon entydig och klar bild av de nya taxorna kan inte ges f. n., eftersom SJ nu förhandlar om entreprenader med åkerirörelser som vill ombesörja frakter. För många orter i Norrbotten kan det dock bli fråga om en fördubbling, ja, en mångdubbling av fraktkostnaderna för paketgods. Enligt vad som är känt om den nya modellen för prissättning på styckegods förefaller införandet av taxepunktssystemet avigt, i många hänseenden bakvänt. Tillåt mig, herr talman, att ge några exempel för Norrbottens del.

Tillsammans blir fraktsträckan Storuman-—Gällivare enligt den nya modellen 870 km, dvs. en fördubbling jämfört med den befintliga järnvägssträckan mellan orterna. Mellan Storuman och Gaällivare är järnvägssträckan nämligen 435 km. Införs två s.k. taxepunkter, terminaler, i Norrbotten, nämligen Luleå och Kiruna — oklarhet råder därom — skulle godset från Luleå till Gällivare dras med järnväg genom och förbi Gällivare till Kiruna och sedan tillbaka från Kiruna till Gällivare med lastbil. Det är en sträcka på mer än 200 km. Jag skall återge några röster från olika orter i Norrbotten. Här rör det sig om människor som redan, trots SJ:s hemlighetsfullhet, är initierade. I Gällivare finner man SJ-förslaget skrattretande. Det innebär nämligen att gällivarebor skulle se fraktgodset med ilfart fara förbi Gällivare till det över 100 km längre bort belägna Kiruna, för att sedan i sinom tid med lastbil åter transporteras en ännu längre väg tillbaka till Gällivare. Gällivarekunden skulle få betala frakten Gällivare-Kiruna tur och retur, vilken är onödig, dyr och dessutom tidskrävande. I gränsbygden Haparanda-Övertorneå-Pajala anställer man jämförelser med förhållandena på andra sidan gränsälven, vilka blir klart negativa för svensk sida. Förverkligas SJ-planerna, talar man om en återgång till egenhushållningens tidevarv. Realiseras de av SJ initierade förslagen, innebär de en snabb nedläggning av bandelar. Är det för Norrbottens vidkommande dithän man strävar, att kvar endast blir malmbanan eller t.o.m. bara en del av malmbanan, som i 70 år varit en mjölkko för sp” När dessa SJ:s intentioner kommer till offentlig kännedom blir det en chock för glesbygdens folk. Vad finns kvar av löftena i regeringsdeklarationen? Det är ett hån mot Norrbottens människor att SJ inte anser sig ha råd med järnvägar, som är byggda av järn och som drivs med elkraft från Norrbotten. Statens järnvägar är i själva verket i folks medvetande inte enbart ett affärsdrivande verk. SJ med sina många väntsalar betraktas så att säga som ett ”öppet hus”. En av våra mest folkkära författare berättade, hur han funnit inte bara värme utan även trygghet under beredskapsåren, när han övernattat i SJ-väntsalen i Matarengi. 30 år senare frågade han mig: Finns den väntsalen kvar? Ja — men hur länge om de nya SJ-planerna sätts i verket? SJ har en service-minded personal. Vi som så ofta som möjligt tar SJ:s tjänster i anspråk har många bevis på den välvilja personalen bemöter kunder med. Vilken vänlighet, ”stå-till-tjänst-vilja”, finns inte hos stationskarlar, biljettförsäljare, stinsar! Och vilken trygghet skänker inte lokförare och konduktörer oss resenärer! SJ har en nästan otroligt lojal personal, som ställer upp för företaget som om det vore ideellt. Därvidlag framstår SJ som ett mönster bland statens företag. Varför då söka rasera det? Att enbart lägga lönsamhetsaspekter på SJ i exempelvis gränsbygd vore som att lägga lönsamhetskrav på försvaret eller polisen. Att år 1978 anta och genomföra SJ-ledningens förslag till terminalsystem skulle ur många aspekter vara helt förkastligt, paradoxalt och skulle motarbeta andra strävanden, där man ser till den totala samhällsnyttan. Förslaget utgår från en kortsiktig ekonomisk lönsamhetskalkyl. Det är ett kortsiktigt lönsamhetstänkande, som SJ-ledningen presterat. Det har emellertid varit allmänt antaget att ett nytt trafikpolitiskt förslag skulle föreläggas årets riksdag. En samlad trafikproposition har dock inte lagts. Vi vill tolka det förhållandet positivt, att förslaget fördröjts. I avvaktan på beslut om en ny statlig trafikpolitik måste staten ta ansvaret för att den regionala trafiken har en tillfredsställande utformning. Kommunikationsministern bör förhindra att detta för den regionala trafiken förödande ingreppet görs före beslutet om ny statlig trafikpolitik. Genomförs det här diskuterade förslaget går det stick i stäv mot regeringsdeklarationen om decentralisering, garanterande av sysselsättning och boende i alla delar av landet och om främjande av kollektivtrafik. Så sent som i lördags aviserade jordbruksminister Dahlgren minskad bilism. I en tid med ökande kostnader för bilismen borde man utnyttja SJ:s hela kapacitet till personoch godstrafik och överföra bilburna transporter till järnväg. De starkt stigande kostnaderna för bilism och lastbilar torde SJ:s generaldirektör känna till i sin egenskap av ordförande i ASG —- Aktiebolaget Svenska Godscentralen. Avtalen mellan SJ och ASG anses som förmånliga för ASG. SJ borde se sin chans, då kostnaderna för egen bil och för lastbilstrafik tenderar att starkt öka. Inom ett par decennier räknar man ju dessutom med att oljefyndigheterna tagit slut. Herr talman! Inför det perspektivet frågar man sig: Vilka kortsiktiga perspektiv rör sig SJ egentligen med?

Herr talman! Man har en känsla av att det mesta i den här debatten redan är sagt, och då jag inte nu tänker gå in på några tekniska resonemang skall jag fatta mig så kort som möjligt. Låt mig inleda med att säga att jag helt delar Kurt Hugossons uppfattning om den politiska bedömningen rörande den här verksamheten. Jag har begärt ordet i den här debatten bl.a. på grund av att jag under 25 år jobbat inom SJ och på nära håll har kunnat följa problemen och utvecklingen inom företaget men också på grund av att jag liksom personalen har reagerat mot att SJ-ledningen nu återigen tydligen försöker krympa sin egen verksamhet. Det är helt klart att en rad av de rationaliseringar och inskränkningar som man hittills genomfört inom SJ har varit motiverade från både företagsekonomisk och samhällsekonomisk synpunkt. Men till slut når man en punkt där ytterligare nedskärningar får en direkt negativ effekt — vilket inte minst alla inlägg i dag har verifierat. Frågan är om inte denna planerade omläggning av styckegodshanteringen kommer att visa sig både dyr och felaktig. Enligt de uppgifter som jag har fått kommer mellan 500 och upp till kanske 1 500 SJ-anställda att omplaceras till nya arbetsuppgifter i och med att SJ:s egen verksamhet med godshantering skärs ned. Det allvarliga, Bo Turesson, är att det här till största delen rör sig om människor som tidigare blivit omplacerade — dvs. människor som det är svårast att nu erbjuda nya och meningsfulla arbetsuppgifter. När samtidigt SJ:s högsta ledning säger sig ha för mycket personal totalt inom det egna reviret kommer också denna övertaliga magasinspersonal och övriga människor i och med omflyttningen att belasta andra konton där redan kostnaderna enligt SJ är för höga. Detta medför också att konkurrensen kommer att minska på de här andra områdena. Det är ett av skälen till att man kan ifrågasätta riktigheten i en omläggning av det här slaget. Om styckegods i fortsättningen skall transporteras på järnväg mellan bara ett trettiotal stationer i landet, blir detta helt på tvärs med vad SJ:s personal, som kan transportfrågor, har sagt tidigare, och det blir också helt på tvärs med vad regeringen och riksdagen tidigare har uttalat i enighet. Det är riktigt att SJ:s godsfrakt går med förlust. Det är också riktigt att någonting måste göras. Men detta problem löser man inte genom att ensidigt vara ute och jaga lönekostnader och personalkostnader. Sunt förnuft säger att man i stället skall försöka utnyttja sina produktionsresurser i så hög grad som möjligt. De fasta kostnaderna finns ju kvar. Även om SJ inte fraktar ett enda paket ligger dessa kostnader kvar inom SJ-förvaltningen. Man efterlyser nu verkligen en progressiv transportpolitik. Kontentan av det här inlägget, herr talman, blir att ett ingripande från regeringens sida just nu är i högsta grad befogat och att beslutet om en eventuell omorganisation bör framflyttas till dess ett förslag finns som tar upp både samhällsekonomiska och personalekonomiska aspekter - och som också tar hänsyn till SJ:s egna intressen.

Herr talman! Jag kan till fullo instämma i det som tidigare sagts här i dag, men jag vill ändå säga något ytterligare. Vi är överens om att väl utvecklade och regelbundna transporter är ett samhällsintresse som till stor del bör kunna tillgodoses genom kollektivtrafiken. Det bör vara en huvuduppgift att se till att kollektivtrafiken fungerar och ges möjlighet att göra det. Frågan får inte ses enbart ur trafikföretagsekonomisk synvinkel, utan kollektivtrafiken är en politisk angelägenhet av stort allmänintresse. Vi ser ofta rubriker som talar om enskildas och kommuners oro för att få sämre service. Det gäller inte minst på SJ-området. Rubriken ”Protest mot SJ-förslag” i lokaltidningen hemma för den 8 december har som grund ett förslag att ändra tidtabellen på vissa delar av inlandsbanan, vilket skulle medföra sämre service till glesbygdsbefolkningen. På sikt befaras det innebära att banan inte kan utnyttjas och att banan därmed avskaffar sig själv. Jag skulle ha kunnat ställa en fråga om bara detta, men eftersom det är ett delproblem som ingår i ett större sammanhang har jag begärt ordet i anslutning till Elvy Nilssons interpellation. Trafikpolitiska utredningens arbete har åberopats flera gånger under dagens debatt. Jag vill därför påminna om att utredningen i sitt delbetänkande Trafikpolitik — behov och möjligheter fastslog att den samhällsekonomiska målsättningen måste vara grundläggande för det fortsatta trafikpolitiska arbetet. Vad detta innebär angav utredningen i några punkter. Jag kommer att citera en del av dem. ”att transportsystemet genom en ändamålsenlig och fortlöpande samhällets trafikplanering är funktionellt samordnat med annan samhällsplanering så att transportsektorn kan utvecklas i samspel med andra samhällssektorer och i överensstämmelse med de av statsmakterna antagna regionaloch näringspolitiska riktlinjerna etc. ; att transporttjänsterna tillhandahålls i former som tillgodoser samhällets krav i fråga om trafiksäkerhet, arbetarskydd och en god miljö”. Visst måste det väl anses vara miljöförstörande att, som vi befarar, trafik övergår från järnväg till landsväg. Det har också negativ inverkan på trafiksäkerheten. Den samhällsekonomiska målsättningen innebär enligt utredningen vidare ”att transporttjänsterna tillhandahålls i former som innebär ökad hushållning med energi och medverkar till att av statsmakterna uppställda energisparmål kan uppnås”. Detta uttalades 1975. Kravet på energisparande har inte minskat sedan dess. Energifrågorna är ju numera en synnerligen het potatis.

Dessa satser och ytterligare några var trafikpolitiska utredningen helt enig om. Representanter för alla politiska partier, näringslivet och övriga som deltog i utredningsarbetet ställde sig bakom detta synsätt. Även om trafikutövarna i en del fall kan ha tagit samhällelig hänsyn vid sin trafikplanering, är den i första hand företagsekonomiskt upplagd. Det behövs en övergripande trafikplanering, som tar hänsyn till de samhällsekonomiska intressena inom olika sektorer. Mycket värdefullt arbete har gjorts i en rad statliga utredningar och i den kommunala och regionala trafikplaneringen, ett arbete som inte beaktas på det sätt som man har rätt att kräva. Jag befarar alltså att mycket arbete måste göras om eller går till spillo. Det är mycket otillfredsställande att en övergripande trafikpolitisk proposition verkar dröja till en oviss framtid. Detsamma verkar vara fallet med delfrågor. I de synskadades tidning nr 9 kan vi läsa följande häpnadsväckande uppgifter. Bo Turesson uppvaktades av DHR som ville att HAKO-utredningens förslag skulle genomföras, och han svarade enligt tidningen: ”Jag har engagerat mig hårt för att få igenom HAKO-förslagen. Regeringen har emellertid vid ett möte beslutat reformstopp. Det drabbar bl.a. HAKO-förslagen. HAKO har uppskjutits tills vidare. Det är tråkigt och jag förstår att ni blir indignerade, eftersom jag inför er och till riksdagen utlovat proposition under hösten i år. För närvarande kan jag inte göra något åt saken. Så fort tillfälle ges ska jag se till att få lägga en proposition till riksdagen. När den tidpunkten inträder vet jag inte.” Jag frågar kommunikationsminister Bo Turesson: Är detta uttalande riktigt återgivet, och har kommunikationsministern inte några möjligheter att ange tidpunkten när han beräknar komma med en trafikpolitisk proposition?

Nr 46 Herr talman! Nu skall jag på tio minuter försöka svara på en mängd frågor som har ställts till mig. Det finns ingen möjlighet för mig att ta var och en av mina meddebattörer för sig, utan jag skall försöka göra =. en sammanfattning. Om SJ:s stycke Jag kan hålla med om mycket av det som Hagar Normark sade. Vi = godshantering behöver en trafikpolitik av ungefär den art som hon skisserade bl.a. av tre skäl som jag aldrig försummar att framhålla: Vi måste spara energi. Energitillgångarna är ändliga. Det finns pessimister som säger att om 30 år är oljan slut, och det finns de som är mer optimistiska och säger att den räcker i 100 år. Vi vet naturligtvis inte vem som har rätt, men en sak vet vi och det är att en dag är oljan slut. Därför måste vi spara energi, och det måste vi tänka på även i trafikpolitiken. En annan sak som talar för att vi skall försöka främja samhälleliga trafikformer, s.k. kollektiv trafik och spårbunden trafik, är att de förbättrar miljön i jämförelse med den ohämmade landsvägstrafiken. Det tredje skälet är att den kollektiva trafiken ökar trafiksäkerheten på vägarna genom att vi får mindre tät trafik. Detta tycker jag är väldigt starka skäl, och de präglar mitt arbete och mina ställningstaganden i en mängd frågor som jag har att föreslå regeringen att besluta om. Beträffande den aktuella frågan om planerna på en ny styckegodshantering vid SJ är utgångsläget detta. SJ har konstaterat att styckegodshanteringen förorsakar företaget en förlust på 200 milj.kr. per år. Då är det SJ-ledningens skyldighet att försöka vidta åtgärder för att minska den förlusten. I annat fall måste företaget hos riksdagen begära att få dessa 200 milj.kr., för det måste ju betala löner till sina anställda och betala andra kostnader. Då har man utarbetat ett förslag som i någon mån skiljer sig från dagens styckegodshantering — men inte fullt så radikalt, om jag har fattat det rätt, som flera talare här har velat göra gällande. De nuvarande 34 terminalerna minskas till 31. Det innebär att i viss utsträckning kommer den bilfrakt från terminalerna till kunderna som redan sker från alla dessa 34 att bli av litet större omfattning. Det låter på många talare som om detta skulle leda till en enorm ansvällning av trafiken på våra vägar. Det är inte riktigt så. Nu vill jag inte försvara det här systemet — jag vet för litet om det — men jag vill i alla fall att vi skall tala om konkreta saker och inte om fantasier. I dag fraktas totalt på landsväg 560 miljoner ton gods. SJ:s styckegodshantering omfattar I miljon ton. Därav fraktas mellan vagnterminalerna 700 000 ton, varav med järnväg 65 000 ton. Om man flyttar över de 65 000 ton som går med järnväg mellan vagnterminalerna till landsväg — det är detta det är fråga om; ingenting annat — innebär det att de totala godstransporterna på landsväg ökar med 0,1 ?/oo. Det är alltså en mycket liten del av det hela. Jag tar här inte ställning i sak, utan har bara velat lämna denna sakliga upplysning så att det blir någon liten motvikt 81 mot de överdrivna farhågorna för att landsvägarna skall proppas igen med styckegodslastbilar. Det har här talats om väldigt mycket, bl.a. om ostädade vagnar. Jag såg häromdagen en alarmerande uppgift om detta i tidningen. Jag vill gärna med en gång säga att det är rent oanständigt om sådant förekommer. Så får det naturligtvis inte vara. Framför allt sovvagnar måste vara välstädade, så att man inte löper hälsorisker när man ligger i dem. Man skall kunna sätta bara fötter på mattan utan att få fotvårtor. Det är alldeles självklart att den städningen inte får eftersättas eller försummas. Jag kände inte till detta förrän jag läste denna artikel häromdagen. Vi måste naturligtvis se till att inte sådant förekommer. Det har frågats om jag anser att SJ:s styrelse skall ta ställning till den här frågan. Självfallet skall den göra det, och jag förutsätter att det kommer att ske. Man har vidare frågat mig om jag anser att SJ skall få försämra servicen ytterligare och om SJ i annat fall skall få pengar för att betala underskotten. Det har vidare frågats om jag anser att regeringen skall fatta beslut i dessa frågor eller om det är någonting som kommunikationsdepartementet exklusivt skall fatta beslut om. Självfallet är detta regeringsfrågor. Jag berättade tidigare om hur många ärenden som gällde besvär över minskad SJ-service vilka jag ärvde efter min företrädare. Dessa besvär behandlade vi naturligtvis i regeringen, och i över hälften av fallen föreslog jag bifall till besvären, vilket regeringen också beslutade. Detta är självfallet frågor som rör regeringens samlade policy, och frågorna kommer att behandlas i enlighet därmed. Det har vidare frågats vilken kostnadsökning detta kommer att medföra för kunderna och vilka följder det får för personalens sysselsättning. Det vet jag inte, eftersom jag ännu inte sett det färdiga förslaget. Den 10 januari skall förslagen beträffande biltransportkostnaderna ha kommit in till SJ. Dessa skall sedan bearbetas, och så småningom får vi naturligtvis en sammanställning. Dessförinnan kan jag tyvärr inte uttala mig. Kurt Hugosson sade att alla utom kommunikationsministern känner till detta. Ja, vad är det man vet? Man har hört en massa rykten, men hur sakliga dessa är kan jag inte bedöma. Jag vill i varje fall inte uttala mig förrän jag har fått en fullständig information. Den informationen kan SJ inte lämna ännu, eftersom dess förslag inte är färdigt. Vidare har formerna för informationen kritiserats. Det har påpekats att jag i svaret sagt att SJ:s generaldirektör har besökt samtliga trafikdistrikt och informerat om detta. Vad jag sade var att detta bl.a. var den information som förekommit. Det har vidare sagts att Statsanställdas förbund har kritiserat SJ för bristande planering och att förbundet vill medverka till en resultatförbättring genom att öka volymen. Det är lätt att säga detta, men det är inte så lätt att göra det, framför allt inte i nu rådande konjunktur. Det konstaterade även Kurt Hugosson, varför jag inte skall kritisera ho nom för det uttalandet. Däremot är det en missuppfattning när man säger att personalen skall minskas med 1 500 personer. Enligt vad jag erfarit från SJ — jag utgår från att uppgiften är riktig — är det totala antalet anställda i SJ:s godsmagasin 1500. Därmed inte sagt att alla skall rationaliseras bort, långt därifrån! Flera talare har sagt att detta innebär så stora försämringar, men på flertalet orter i större delen av landet råder redan de förhållanden som ni kritiserar. Om jag minns rätt har vi haft den här organisationen sedan 1968 eller 1969 när knutpunktssystemet infördes. Vad som nu sker är vissa modifieringar.

Det får inte vara så, att staten för att skapa försörjningsmöjligheter och sysselsättning på en ort med ena handen hjälper företag att lokalisera sig till denna och hjälper dem med lån och bidrag, och att sedan samma stat med andra handen lägger på dem så höga kostnader att de inte kan klara sig på den orten. Då är regionalpolitiken rätt meningslös. Det är den sammanhållna, samhällsekonomiska, regionalpolitiska, näringspolitiska, sociala — ja, vad ni vill — synen på det som staten, företrädare av regering och riksdag, skall lägga på sådana här ting. Men SJ gör det inte. SJ anlägger de företagsekonomiska synpunkterna. Ja, nu är tiden ute för mig. Jag får väl återkomma med ytterligare en replik när någon av mina meddebattörer har haft ordet.

Herr talman! Bo Turesson antyder något förvånande att han kunde den här frågan för litet, men han slog fast att det här rörde sig om en förändring från 34 taxepunkter till 31. Detta gör mig verkligen förvånad. Jag kan bara ta exempel från mitt eget län där Karlstad skall bli den enda taxepunkten, vilket innebär att Kil, Arvika, Charlottenberg och Kristinehamn på den stora sträckan blir utan dessa taxepunkter. På min egen bana, Fryksdalsbanan, har vi Sunne, Torsby och sedan hela sträckan ner till Säffle som drabbas. Såvitt jag kan förstå måste här föreligga något missförstånd. Bo Turesson säger att anledningen härtill är att SJ:s styckegodstrafik i år har gått med en förlust av 200 milj.kr. Det må så vara, men är det riktigt konsekvent att företa så radikala förändringar efter ett år med en så exceptionellt stark lågkonjunktur? Enligt erhållna uppgifter gick i stället SJ:s styckegodstrafik förra året med en vinst av några hundra miljoner kronor. Sedan säger kommunikationsministern att SJ-styrelsen självklart skall ta ställning till sådana här frågor och att regeringen skall pröva frågor av den här digniteten. Detta avviker litet från det svar som kommunikationsministern lämnade till min länskollega Gunnar Olsson på en fråga i samma ärende, vilken konkret gällde uppbyggnaden av Arvikas godsmagasin som hade brunnit ner. Man hade frågat varför magasinet inte skulle byggas upp igen. Svaret blev att det inte skulle bli någon styckegodstrafik på Arvika. Gunnar Olsson frågade då hur det kommer att se ut i Arvika och i landet i övrigt, och om kommunikationsministern har någon uppfattning om hur godstrafiken på SJ i framtiden kommer att se ut. Bo Turesson säger så här: ”Det kan jag inte yttra mig om förrän jag sett dem.” Det gäller planerna alltså. ”Jag vill erinra om att det är SJ som beslutar, men frågan kan naturligtvis genom besvär komma under regeringens prövning, och då blir det min tur att ta ställning och föreslå regeringen hur den skall handla.” Det är alltså först när det har gått så långt att det kommit in besvär som regeringen tänker ingripa. Detta är fel, menar vi. Vi anser att regeringen skall ingripa på planeringsstadiet, och min fråga är: Var det rätt uppfattat att regeringen kan gå in redan i planeringsskedet i sådana här övergripande frågor? Sedan skulle jag vilja ta upp ytterligare en fråga. Det gäller ju här en rationalisering som syftar till bättre lönsamhet för styckegodstrafiken. Bör man då inte titta på den samordning eller brist på samordning som föreligger vad beträffar statens olika transportföretag? Jag vill återigen åberopa regeringsdeklarationen, där det heter att en ny trafikpolitik skall vara byggd på trafik i samverkan. Det måste självfallet, tycker jag, innebära samverkan mellan statens egna transportföretag.

Nu skulle jag vilja fråga kommunikationsministern vad som har hänt med den utredningen. Enligt uppgift har den inte dragits tillbaka av den nya regeringen.

Herr talman! Styckegodset på SJ har inte alls, som Elvy Nilsson vill göra gällande, gått med någon vinst. Det är i så fall väldigt många år sedan. Vi skulle naturligtvis gärna önska att styckegodsrörelsen var en så lysande affär att den gick med flera hundra miljoners vinst per år, men förlusten är faktiskt 200 miljoner och omsättningen drygt 600 mil joner. Då förstår var och en att det är nödvändigt att göra någonting, om man inte kan få riksdagen att bevilja ett par hundra miljoner kronor extra för att täcka underskottet. I annat fall har inte SJ, som jag sade nyss, pengar att betala sin personals löner med. Regeringen kan ingripa först sedan SJ fattat beslut, om regeringen finner anledning till det. Om det inte vore så —- och det är som vi väl vet inskrivet i regeringsformen och i SJ:s instruktion — skulle vi sköta SJ direkt från kommunikationsdepartementet utan någon styrelse och utan någon generaldirektör, men så är det ju inte konstruerat. På två sätt kan ärenden som rör SJ behandlas i sådana fall. Det ena är om det blir besvär över SJ:s beslut, och det andra om regeringen finner anledning ingripa sedan SJ fattat beslut. Beträffande frågan om utredning om paketgodset kan jag svara följande. Det finns ett utredningsuppdrag som gäller SJ och posten. Det gäller att anpassa SJ:s taxesystem mera direkt till den del av paketgodsverksamheten som passar för SJ. Inte allt gods gör det. Posten har ett betydligt mera finmaskigt nät och passar av den anledningen bra för småpaketsändning. Posten har också ett annat taxesystem som är oberoende av avståndet, och det är också en bra modell för en stor del av dessa transporter. Utredningen pågår. Den har ännu inte lett till något konkret resultat som jag känner till.

Själv åker jag mycket tåg. Jag förordar tåg i de allra flesta fall vid transporter inom det här landet. Jag också glad för att andra gör det i allt större utsträckning. SJ har kunnat glädja sig åt en 20-procentig ökning av antalet passagerare i förhållande till 1972. Det var den s.k. energikrisen som gjorde att många människor började åka tåg, när bensinpriset steg och det var tal om ransonering. De upptäckte då att det var bekvämt och praktiskt att åka tåg. Detta sammanföll med att SJ vidtog en rad åtgärder som gjorde järnvägsåkandet attraktivt, bl.a. att man införde de styva tidtabellerna, så att man vet att ett visst antal minuter efter varje timme från kl. 8 på morgonen till kl. 18 på kvällen går tåg från Stockholm till Göteborg, från Göteborg till Stockholm, från Stockholm till Nässjö osv. Detta gör det betydligt enklare att åka tåg nu. Eftersom man vet att 15 minuter över varje hel timme går ett tåg från Linköpings central till Stockholm, kan den som är på tillfälligt besök i Linköping slippa vara så ängslig att han inte skall bli färdig med sitt arbete till ett visst klockslag. Han vet att 15 minuter över varje hel timme går det ett tåg till Stockholm. Detta har verkligen uppfattats positivt av resenärerna, som fått det bekvämare när de åker tåg. De slipper slå i kommunikationstabellen. Alla trodde väl, när passagerarökningen satte in vid den s.k. energikrisen 1973-1974, att passagerarna skulle gå tillbaka igen när man vant sig vid det högre bensinpriset. Men så har inte blivit fallet. Siffran har ökat ett par procent om året därefter och är nu uppe i 20 96. Jag måste säga att jag anser det utomordentligt angeläget att statens järnvägar kan behålla de nytillkomna passagerarna, liksom naturligtvis de gamla. Det kan man åstadkomma genom att göra det attraktivt att åka tåg, t.ex. genom fler tåg, kortare restider, bestämda avgångstider, olika rabattformer och bekväma tåg. Det måste man naturligtvis försöka fortsätta att utveckla. Lika viktigt är det givetvis att SJ tar större och större andel av tillskottet i varje fall av det långväga tunga godset. Jag är medveten om att det är oerhört svårt att minska på det som är — där har vi enormt stora intressen, inte minst på transportsidan. Men det finns säkerligen mycket att göra för att öka SJ:s andel av det tillkommande transportarbetet, och det är väldigt viktigt, för det är detta som är den tunga inkomstposten för SJ. Men innan vi kommer dit krävs det stora anslag för att täcka de för varje år ökande underskotten, som kommer att fortsätta att öka ytterligare, tills vi passerat någon sorts brytpunkt. Då skulle jag vilja ställa en motfråga, efter alla frågor som ni har ställt till mig: Är ni allesammans villiga att här i riksdagen medverka till att riksdagen beslutar om så stora anslag till SJ att de täcker de här underskotten? Jag kan försäkra er att flera av de talare som varit med i den här debatten och som suttit i den här kammaren i flera år har tidigare inte visat benägenhet att medverka till någon sådan anslagstilldelning till SJ. Jag har däremot gjort det, både som ledamot av SJ:s styrelse och som ledamot av den här kammaren, när jag deltagit i voteringar, och jag fortsätter att sträva efter att göra det i så stor utsträckning som budgetläget tillåter. Tyvärr är det litet magert f. n., men min omtanke om SJ:s möjligheter att få sådan ekonomi, att SJ kan utveckla sig till att bli ett attraktivt företag för både persontransporter och godstransporter, är djupt liggande hos mig av flera skäl, främst därför att vi därigenom sparar energi, förbättrar miljön och ökar trafiksäkerheten på våra vägar.
Herr talman! Jag är självfallet helt ense med kommunikationsministern när det gäller det sista som han sade. Jag älskar också att åka tåg, herr Turesson. Jag åker mycket tåg, och jag är glad över de förändringar och förbättringar som sker inom SJ. Det är därför att jag tycker om SJ som jag engagerar mig så pass hårt i de här frågorna. Men jag lider när jag ser att det är så stora delar av landet som drabbas av försämrad service och inte får den här möjligheten som vi andra får — vi som åker mest på de stora bandelarna. Det är väldigt många som är beroende av de små bandelarna, där servicen försämras nära nog månad för månad. Så några ord om utredningen posten-SJ. Hade det inte varit lämpligt att invänta denna utredning, innan man kommer med den här nya styckegodsutredningen från SJ:s sida? Vidare skulle jag vilja fråga statsrådet vad han menar i interpellationssvaret — om detta är en sak som skall beslutas inom SJ och som inte kommer till regeringen för avgörande förrän det är ett fullbordat faktum. Jag syftar på följande uttalande i svaret: ”Om utredningen skulle visa sig leda också till förändringar som strider mot viktiga sysselsättningsmål eller andra mål för regionalpolitiken och samhällsekonomin kommer regeringen självfallet att överväga åtgärder för att mildra de negativa effekterna. Vilka åtgärder avses, herr Turesson? Kan jag få ett enda konkret exempel som jag kan åberopa för att lugna alla de många människor i vartenda hörn av landet som är oroliga för de nya intentionerna från SJ:s håll? Det kan inte vara så, herr Turesson, att det bara gäller tre taxepunkter, för då skulle det inte ha upprört praktiskt taget hela landet. Det måste vara en missuppfattning någonstans, och det kanske jag kan få en förklaring på. Sedan en fråga till som vi inte fått svar på: När kommer den trafikpolitiska propositionen?

Herr talman! De tre frågor som Elvy Nilsson ställde skall jag försöka besvara på följande sätt: De åtgärder som kan sättas in för att mildra de negativa effekterna sammanhänger naturligtvis med vilka dessa effekter är. Men om man anlägger en samhällsekonomisk och regionalpolitisk syn på dessa ting kan det inte vara riktigt att staten med ena handen ger regionalpolitiskt stöd och med den andra föranstaltar sådana taxor att detta stöds effekt försvinner. Även om jag här inte kan konkretisera detta i några bestämda punkter bör man kunna uttolka ur mitt svar att man från samhällets sida måste vara beredd att mildra de negativa effekterna — annars blir regionaloch lokaliseringspolitiken i enskilda fall rätt meningslös. Vad sedan beträffar frågan om hur många s.k. taxepunkter det gäller vill jag göra ett tillrättaläggande. Jag talade inte om taxepunkter, utan om knutpunkter. Vi har ju en knutpunktstrafik för godshanteringen sedan ett tiotal år. Det finns f. n. 34 sådana knutpunkter. SJ har i sitt förslag sagt att man vill lägga ner 3, men samtidigt ville man göra en ny knutpunkt. Antalet knutpunkter minskar alltså från 34 till 32 — inte 31, som jag sade i min förra replik. Elvy Nilsson frågade slutligen när vi kan vänta oss en trafikpolitisk proposition. Vad mig och kommunikationsdepartementet beträffar kan vi expediera en sådan på mycket kort tid, kanske någon månad. Vi har en mycket hög beredskap och vi har gjort ett mycket väl utfört förberedelsearbete, men eftersom en ny trafikpolitik i vissa avseenden kostar pengar har budgetläget hittills inte medgivit att en proposition har kunnat lämnas. Sedan jag fick lov att acceptera det beklagliga förhållandet att statsfinanserna inte är vad de borde vara, har jag i olika sammanhang sagt att jag inte skall försumma något tillfälle att försöka lägga fram propositionen så fort som möjligt, men mera kan jag av naturliga skäl inte säga. Vi är dock 20 ledamöter av regeringen som skall arbeta med denna fråga, och jag är bara en av dem.
Herr talman! Om vi talar om knutpunkter eller taxepunkter är väl egalt. Vad det här gäller är att man nu inte kommer att frakta något styckegods till de platser jag talar om utan bara till de 31 stora orterna — jag fastslår att det är 31, så att det inte blir någon förväxling. Till en enda stor ort i varje län kommer det att fraktas styckegods, och resten kommer att fraktas med lastbil. Det är den konkreta följden av detta förslag, och sedan må det heta knutpunkter, taxepunkter eller vad som helst. Det är detta som har upprört såväl kommuner som SJ-anställda, och det är detta som kommer att medföra att så många SJ-anställda blir av med sina nuvarande anställningar.

Herr talman! Det är litet svårt att diskutera med kommunikationsministern när det gäller målsättningen för trafikpolitiken. Kommunikationsministern nämner här tre viktiga ting som motiverar en ny trafikpolitik: energifrågorna, miljöfrågorna och trafiksäkerhetsfrågorna. Jag delar uppfattningen att detta är tre viktiga ingredienser i en ny trafikpolitik. Jag är också helt övertygad om att om kommunikationsministern hade fått som han hade velat, så hade riksdagen fått ta ställning till en ny trafikpolitik redan nu. Jag noterar med stor tillfredsställelse att kommunikationsministern i sitt senaste inlägg sade att vad honom och kommunikationsdepartementet anbelangade så skulle man mycket snabbt kunna lägga fram en proposition om en ny trafikpolitik. Det är ganska intressant — det är alltså andra krafter inom regeringen som hindrar att vi får ta ställning till principfrågor och lägga fast ett samhällsekonomiskt synsätt på trafikpolitiken. Till den aktuella frågan. Kommunikationsministern säger att det är ett litet problem, egentligen rör det sig om 0,1 ?/0o0 av transporterna som skall föras över på landsväg, eller 65 000 ton. Om man säger att varje bil tar 10 ton innebär det ändå 6 500 lastbilar. Men det är ju ointressant; det gäller inte antalet ton utan tonkilometer, alltså hur mycket som transporteras. Problemet är inte 0,1 ?/oo, för då skulle vi inte ha den oro som finns ute i regionerna och bland de anställda. Det har sagts här att det blir betydande personalinskränkningar, och kommunikationsministern har sagt att det inte blir så mycket som 1 500. Men om man skall komma till rätta med detta genom den här åtgärden måste det innebära personalinskränkningar. I mitt tidigare inlägg pekade jag på tänkbara positiva åtgärder som ej skulle få negativa effekter på personalsidan. Jag delar kommunikationsministerns inställning att vi kan inte driva en förlustbringande verksamhet år efter år, utan vi måste vidta åtgärder. Men det är fel att kapitulera. Följ personalorganisationernas förslag och gå ut och se till att få en ökad volym på godshanteringen! Se till att SJ marknadsförs! Se till att besluten fattas på en lägre nivå osv.! Det är andra sätt att försöka nedbringa kostnaderna. Kommunikationsministern ställde frågor till riksdagens ledamöter, och det må naturligtvis vara honom tillåtet. Självfallet är vi i samma båt allesammans när det gäller samhällsekonomin. Jag tror att alla parter i denna riksdag kommer att medverka till — och vill medverka — att få SJ:s ekonomi så god som möjligt. Jag sade i mitt inlägg, och jag vill säga det i denna replik, att det finns en annan väg, herr kommunikationsminister, nämligen den positiva vägen att söka få till stånd en ökning av omsättningen och därmed en bättre ekonomi. Självfallet hälsar vi med tillfredsställelse att man utreder förhållandet SJ-posten för att få till stånd en bättre samordning. Jag har de senaste månaderna haft förmånen att vara ute i olika delar av landet och diskutera med samarbetsorganen för de statsanställda i olika län. Där har jag fått åtskilliga exempel på att det föreligger ett behov av samordning, framför allt mellan posten och SJ, men även mellan andra statliga verk och myndigheter. Jag tycker därför inte att man skall säga att problemet är 0,1 ?/oo, utan det är en stor fråga. Jag förstår att SJ måste fatta sitt beslut innan kommunikationsministern har möjlighet att ingripa. Jag har ändå uppfattat en positiv grundsyn hos kommunikationsministern under den här debatten, och det noterar jag med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Det gläder mig att också kommunikationsministern ställer sig bakom trafikpolitiska utredningens målformuleringar. Med tanke på att han gör det tycker jag att det inte skulle vara så svårt för honom att lägga fram en proposition i ärendet. Men han har redan gett besked om var haken sitter, nämligen att han inte möter tillräcklig förståelse från sina regeringskolleger. Det tycker jag är ganska förbluffande med tanke på de stora krav och önskemål som under årens lopp framförts när det gäller trafikpolitiken från de f.d. oppositionspartierna. Också jag tillhör de personer som åker tåg och som tycker om detta transportmedel, och jag gläder mig åt att man i de södra delarna av landet har fått en bättre service på det området. Det tidningsurklipp som jag tidigare hänvisade till gällde en tidtabellsändring i glesbygden, innebärande att resande med Bottenviken skulle få sitta och vänta 3 tim. 42 min. i Arvidsjaur innan de kan fortsätta sin resa. Självfallet väljer de så småningom andra trafikmedel, om inte detta rättas till. Jag är överraskad över detta orimliga förslag, som dock bara är en liten del i det stora sammanhanget.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att han vad gäller godshanteringsomläggningen inte kan ta ställning förrän han blivit informerad. Jag vill verkligen hoppas att kommunikationsministern blir informerad innan SJ fattar ett beslut i frågan. Då har vi i alla fall ett hopp kvar om att det skall kunna ske någonting positivt på det området. Jag tycker vidare att kommunikationsministern gör det litet för enkelt för sig när han säger till Elvy Nilsson att det bara rör sig om en nedbantning från 34 till 31 knutpunkter. Det är i och för sig riktigt, men det är det nya taxesystem som är knutet till förslaget som är det allvarliga, och det känner kommunikationsministern mycket väl till. Jag avser inte att fastna i något tekniskt resonemang men vill ändå slå fast, att det är just detta som är det allvarliga i omläggningen. Jag delar slutligen helt kommunikationsministerns uppfattning att vi alla har ett ansvar för att se till att SJ blir så lönsamt som möjligt. Men vi måste väl ändå vara överens om att det inte är helt klart att SJ:s lönsamhet totalt ökar i och med att man placerar om några hundra människor, som blir utan arbete i samband med att statens järnvägar — såsom nu planeras — lägger ut sin verksamhet t.ex. till privata åkare.

Herr talman! För att ni inte skall missförstå mig och tro att jag menar att den reform som SJ planerar är så obetydlig, att den totalt kan beskrivas i termer av 0,1 ?/oo0 av något vill jag än en gång tala om varför jag anförde denna siffra. Jag fick ett intryck av att flertalet av talarna i denna debatt gjorde gällande eller trodde att den godsmängd som skulle överföras från järnväg till landsväg, om SJ genomför denna förändring, skulle bli så enormt stor att det skulle bli trängsel på vägarna. Jag redovisade därför att den totala mängden gods som skulle komma att överföras till vägarna bara skulle bli 0,1 2/00 av den totala transporterade godsmängden. Överföringen kommer alltså praktiskt taget inte att märkas. Det blir bara en och annan lastbil ytterligare, som kommer att köra med paket på vägarna. Jag har inte sagt detta för att därigenom på något sätt uttala ett värdeomdöme om reformförslaget utan har bara velat rätta till vad jag uppfattat som ett missförstånd, nämligen att förslaget skulle medföra att det blev trångt på vägarna. Det kan det uppenbarligen inte bli om man genomför denna lilla ändring. Det är, som Rune Johansson i Åmål säger, naturligtvis när det gäller taxesystemet som den allvarliga konsekvensen för kunderna uppstår. Ändringen innebär såvitt jag förstår nu att kunderna får en väsentlig ökning av sina fraktkostnader. Det skulle man ha fått ändå. Hade man fortsatt med det gamla systemet och velat höja taxorna så mycket att man skulle täcka underskottet på 200 miljoner hade det naturligtvis blivit kraftiga ökningar. Självfallet är just detta kärnpunkten i hela frågeställningen, och vi får naturligtvis ta ställning till och se särskilt allvarligt på detta, så att det inte blir negativa verkningar samhällsekonomiskt, lokaliseringspolitiskt, socialt osv. Det är inte så, Hagar Normark, att mina regeringskolleger inte har tillräckligt intresse för transportpolitiken. De har precis lika stort intresse som jag och vet hur viktig den är. Men felet är att regeringen inte har tillräckligt med pengar i kassakistan. Det är därför vi får lov att skjuta på en reform. Så fort vi har möjligheter att klara de ekonomiska konsekvenserna av en reform på trafikpolitikens område kommer jag att lägga fram den trafikpolitiska propositionen. Låt mig till sist säga: Jag har lyssnat med stort intresse på den här debatten. Den har varit nyttig och kommer att utgöra en mycket bra bakgrund till mitt och regeringens agerande i den här frågan i fortsättningen. Men jag hoppas ni har förståelse för att det i dag är för tidigt för mig att göra några bestämda uttalanden om vad det kommer att resultera i. Genom den här debatten har jag fått en bra bakgrund, ett koncentrat av vad ni som, liksom jag själv, representerar den svenska allmänheten känner inför de här förslagen.
Herr talman! Jag har en känsla av att kommunikationsministern nu vill avsluta debatten, och jag skall inte förlänga den ytterligare. Det är helt riktigt att ökningen med 0,1 ?/oo för våra landsvägar i och för sig är betydelselös. Men i och med att det nya taxesystemet införs är risken stor att det blir en helt annan belastning på landsvägarna än vad SJ trott och man hittills har planerat för. Det är detta jag velat slå fast, och jag tror vi kan vara överens i den delen också.
Herr talman! Jag vill bara erinra kommunikationsministern om de frågor som trafikutskottets ordförande Sven Mellqvist ställde. De gällde dels hur förändringen av styckegodshanteringen skulle påverka kundernas kostnader, dels hur den skulle påverka personalens sysselsättning. Jag har försökt uppehålla mig vid de här frågorna och sagt att jag inte fått något svar. Men nu fick jag ett svar i den förra replikomgången. Kommunikationsministern sade att kunderna får en väsentlig kostnadsökning genom det nya systemet och att det är det allvarliga. Ja, just det: Det är det allvarliga. Det är därför oron är stor, och det är därför vi ställt frågan. Man kan naturligtvis säga att 65 000 ton ytterligare på våra vägar inte spelar någon roll. Men vi har väl ändå varit överens om målsättningen att i ökad utsträckning försöka föra över den tunga trafiken från landsvägarna till järnvägen. Det här påminner mig om historien om bonden som var ute i skogen och lastade stock. Han lastade på en stock och sade till hästen: Orkar du den så orkar du en till. Och så höll han på tills hästen inte kunde flytta lasset. Därför tycker jag att vi i varje enskilt fall bör ha målsättningen klar för oss att i görligaste mån föra över den tunga trafiken till järnvägen, i varje fall när det är fråga om långväga transporter.

Herr talman! Gunde Raneskog har — mot bakgrund av de bestämmelser som nyligen har trätt i kraft om användning av fordonsbelysning under dagtid — frågat mig dels om möjligheterna att lämna besked om planerad lagstiftning i så god tid att den svenska industrin kan anpassa produktionen efter de tekniska krav som avses gälla, dels om möjligheterna att använda ett förfarande som medför materialoch valutabesparingar. Inledningsvis vill jag betona att det i allt författningsarbete strävas efter att ge myndigheter, företag och enskilda tillräcklig tid för en anpassning till nya regler. När det gäller den reform som Gunde Raneskog tar upp vill jag kort redogöra för reglernas tillkomst. Nordiska trafiksäkerhetsrådet överlämnade i december 1976 rapporten Varselljus — bilbelysning under dagtid. Redan i detta sammanhang tillkännagav jag min positiva inställning till förslagen. Efter remissbehandling av rapporten fattade regeringen beslut om författningsändringar den 24 mars 1977. Ikraftträdandet bestämdes till den 1 oktober 1977. Jag är angelägen att betona att reglerna inte innebär någon skyldighet för fordonsägarna att anskaffa och montera särskilda s.k. varsellyktor. Reformen innebär en skyldighet att vid färd använda fordonens ordinarie halvljus. En möjlighet har emellertid öppnats att i stället använda ”annat motsvarande ljus”. Statens trafiksäkerhetsverk har utarbetat föreskrifter om beskaffenheten av varsellyktor som skall godtagas som ”annat motsvarande ljus”. Detta arbete bedrev verket — enligt vad jag har erfarit — i kontakt med bl.a. de svenska tillverkarna av varsellyktor. Dessa förklarade sig under arbetets gång införstådda med de synpunkter verket förde fram. Till verkarna har inte heller — såvitt jag känner till — gjort gällande att arbetet skulle ha medfört några svårigheter för deras produktion eller planering.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag finner det till stora delar tillfredsställande, och reglerna synes synnerligen enkla och klara. Bara satsen i kommunikationsministerns svar ”att reglerna inte innebär någon skyldighet för fordonsägarna att anskaffa och montera särskilda s.k. varsellyktor” ger klart besked. Vad som i marknaden vållat en viss förvirring är vad som menas med ”annat motsvarande ljus”. Här har trafiksäkerhetsverkets föreskrifter ej givit klarhet. Genom det stora utbudet av ”annat motsvarande ljus” har således skapats förvirring på marknaden, och det har åsamkat bilägarna en hel del fördyringar. Bestämmelsen om extra varselljus har resulterat i ett mångskiftande utbud av både lagliga och olagliga lampor. En avsevärd förstörelse av material och penningar har kommit i gång i marknaden. Påståenden om att en del varselljus måste bytas ut inom ett år har irriterat många bilägare. Att det finns affärsfolk som inte drar sig för att utnyttja bilägarkåren i kommersiella syften känner vi till. En styrning av marknadens produkter hade nog varit nödvändig här. Det gäller ju flera miljoner bilar. En förlust för svensk marknad utgör framför allt att det i huvudsak är utländska lampor som saluförs. Detta är i främsta rummet orsaken till min fråga. Halvljuset har angripits framför allt därför att strömåtgången för en halogenlampa är rätt stor och kräver extra energi. Dessutom är halogenlampan mycket dyr och kommer i huvudsak att brännas sönder under dagtid. Extra varselljus motiveras med att lampan är billigare och energiåtgången mindre. Jag finner det angeläget att kommunikationsministern bevakar frågan om varselljus så att vi kan få både en om möjligt svensk produkt och en så litet energislukande lampa som möjligt. Kan herr Turesson i dag ge besked om det är tänkt att svenska eller importerade bilar skall få inmonterade varselljus i framtiden? Är våra påmonterade varselljus godkända som markering utomlands, främst inom Europa, eller måste man t.ex. använda halvljuset i Västtyskland, vilket där är regel? Herr kommunikationsminister! Effektivt bevakade och brukade bör varselljuslyktor bli en fin tillgång och affär på den svenska marknaden i väntan på en teknisk lösning som möjliggör inbyggda varselljus i framtidens bilar. Att varselljuset har en trafiksäkerhetsfördel torde hela bilkåren vara enig om i dag. Blir sedan de praktiska och ekonomiska frågorna lösta är rätt många irritationsmoment ur världen. Herr talman! Än en gång ber jag att få tacka för ett positivt svar.

Herr talman! Jag vill gärna säga att vi hittills har fått genomgående positiva reaktioner från flertalet bilister. Reformens start har gått bra med en mycket hög användningsfrekvens, närmare bestämt 96 96 enligt räkningar som trafiksäkerhetsverket har gjort. Nu kommer man att studera effekterna. Det är naturligtvis för tidigt att ännu ha några bestämda åsikter om dem, men våra förhoppningar om att reformen skall visa sig nedbringa antalet olyckor är naturligtvis stora. Hittills har trafiksäkerhetsverket i så gott som samtliga fall kunnat godkänna de varselljuslyktor som saluförs i marknaden. I ett par fall har man föreskrivit några mindre modifieringar. Det råder i dag ingen tvekan om hur varselljuslyktor skall vara beskaffade och monterade. Det finns mycket bestämda regler utfärdade av trafiksäkerhetsverket för detta. Men många hade monterat varselljuslyktor långt innan reformen trädde i kraft. Ett eller annat år före ikraftträdandet har vi ju sett sådana här lyktor på bilarna. De har naturligtvis i många fall varit av beskaffenhet som inte motsvarar de regler som nu är uppställda. Enligt vad vi bestämde i samband med reformens ikraftträdande kommer man i de fallen att ge en generell dispens en tid framåt. Det är inte bestämt hur lång en sådan dispens skall vara. Jag vill gärna själv se det så, att den skall vara längre än ett år. Jag tror att vi måste ha det så. Om svenska eller importerade bilar skall ha inbyggda varselljuslyktor eller inte är en fråga som sammanhänger med vad fabrikanterna finner möjligt att genomföra med hänsyn till användningen utomlands. De båda svenska bilmärkena har det redan. Om bilar som importeras till Sverige kommer att få det eller inte beror naturligtvis på om regler om varselljus kommer att införas i flera länder ute i Europa, vilket jag hoppas kommer att ske.

Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för de här orden. Det är kanske så att irritationen finns litet mer i det förgångna än just i dagens läge. Det betyder väl att producenter och förbrukare skall kunna samsas, och det vore ju tacknämligt.

Herr talman! Martin Olsson har frågat vilka åtgärder som övervägs och vilka initiativ som regeringen avser att ta för att reumatikervården skall tillföras erforderliga resurser. kommuner som inte tillhör någon landstingskommun huvudmän för Nr 46 sjukvården. Måndagen den I socialstyrelsens råd och anvisningar för planeringen av reumatologisk 12 december 1977 vård — som gavs ut år 1970 — rekommenderas att reumatologiska kliniker skall finnas vid regionsjukhusen. I socialstyrelsens principprogram för Om ökade resurser hälsooch sjukvården inför 1980-talet för — till reumatikervårutsätts att specialister i reumatologi skall finnas även inom länssjukvår — den den. Inom den öppna distriktssjukvården anser man att allmänläkare och internmedicinare skall svara för reumatikervården. Enligt vad jag har inhämtat planerar socialstyrelsen att under år 1978 börja utarbeta ett principprogram för vården av rörelseorganens sjukdomar. Med utgångspunkt i patienternas totala behov av insatser från samhällets sida kommer programmet att behandla reumatikervårdens innehåll och organisation, samarbete mellan socialvård och sjukvård m.m. Jag vill också erinra om att den högspecialiserade reumatikervården, som också inbegriper barnreumatologin, omfattas av regionsjukvårdsutredningens uppdrag. Antalet tjänster för specialister i reumatologi har ökat betydligt under de senaste två åren, nämligen från 32 tjänster år 1975 till 45 tjänster år 1977. I det förslag till läkarfördelningsprogram som socialstyrelsen i samråd med bl.a. Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund nyligen har lagt fram räknar styrelsen med 100 helårsarbetande specialister i reumatologi år 1985. Socialdepartementets sjukvårdsdelegation, som har att ta ställning till socialstyrelsens förslag till läkarfördelningsprogram, har vid sitt sammanträde i förra veckan godkänt socialstyrelsens förslag. Flera landsting har inrättat eller håller på att inrätta speciella reumatikeravdelningar inom länssjukvården, ofta som en del av en medicinsk storklinik. Universitetsoch högskoleämbetet har i sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79 föreslagit att en professur i reumatologi inrättas vid universitetet i Göteborg den 1 juli 1978. Regeringen avser att behandla detta förslag i den kommande budgetpropositionen. Jag kan här också nämna att jag har tagit upp diskussioner med Riksförbundet mot reumatism och företrädare för reumatologin om vårdsituationen för reumatiker och vad som kan göras för att förbättra den. Det är min förhoppning att de åtgärder som jag här har nämnt skall leda till bättre vårdmöjligheter för de reumatiskt sjuka.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Troedsson för svaret på min fråga — en fråga som jag har ställt mot bakgrund av att reumatiska sjukdomar är mycket utbredda i vårt land och tillsammans utgör vår största folksjukdom. Hur många som lider av någon form av reumatism är svårt att fastslå, men siffran 20 26 av totalbefolkningen i vårt land anges av vissa experter. Reumatism orsakar svåra lidanden för många. Dessutom kan påpekas de stora sam hällsekonomiska konsekvenserna av denna sjuk 95 dom. Exempelvis uppges att en tredjedel av förtidspensionärerna mer eller mindre lider av reumatiska sjukdomar. Det är allmänt omvittnat att vårdresurserna — mot bakgrund av de här sjukdomarnas omfattning — är för små. Ja, det har hävdats att de av reumatisk sjukdom drabbade är en försummad patientkategori. Hur skall samhället bättre kunna hjälpa de drabbade? Det behövs utan tvekan mer forskning för att utröna varför reumatiska sjukdomar uppstår, hur sjukdomarna skall motverkas och hur de drabbade människorna skall kunna botas eller åtminstone bli hjälpta på bästa möjliga sätt. Vad gäller forskning tror jag att det är betydelsefullt att även studera kostens och levnadsvanornas betydelse för att motverka reumatiska sjukdomar eller mildra deras verkningar. Antalet specialistutbildade reumatologer är alldeles för litet i vårt land, och jag är glad över uppgiften i svaret att vi kan räkna med att år 1985 ha 100 helårsarbetande specialister. Men vi behöver inte enbart specialister. Det vore säkert värdefullt om exempelvis alla distriktsläkare i sin fortbildning får undervisning om reumatism och lär sig hur man tidigt upptäcker dessa sjukdomar och vilka behandlingsåtgärder som behövs. Även om landstingen har ansvaret för vården av de reumatiskt sjuka liksom för annan sjukvård är det väsentligt att få regeringens syn på dessa frågor. Jag är väl medveten om landstingens ekonomiska svårigheter, men det får inte vara ett försvar för att en viss grupp sjuka skall vara eftersatt även i fortsättningen. Jag hoppas regeringen trots det samhällsekonomiska läget skall kunna stärka forskningsoch utbildningsresurserna och att den professur i reumatologi som nämns i svaret skall kunna inrättas. Jag är också glad över de kontakter som statsrådet har haft med Riksförbundet mot reumatism och företrädare för reumatologin. Jag hoppas att statsrådet genom kontakt med sjukvårdshuvudmännen skall kunna medverka till att de reumatiskt sjuka får en vård som är skälig i förhållande till behov och berättigade krav.